Herr talman! Jag uppfattar frågan så att den berör sträckan Mora--Lesjöfors, och inte inlandsbanan så som denna har definierats i riksdagsbeslut. Den banan är länsjärnväg. Riksdagen har uttalat sig beträffande inlandsbanan på sträckan Mora-- Trafiken upphörde den 1 januari 1986, och enligt de regler som gäller kan banverket efter den tiden aktualisera en rivning av spåren. Nu ligger ärendet hos departementet, och vi får naturligtvis pröva de anbud och innehållet i de erbjudanden som intressenterna har ställt i utsikt. Får jag bara säga att vad miljöpartiet har i sitt trafikpolitiska program naturligtvis inte kan läggas till grund för regeringens agerande. Vi måste utgå från riksdagsbeslutet. Miljöpartiet talar om att hela inlandsbanan skall rustas upp och hanterar pengar väldigt generöst. Jämförelsen med motorväg är kanske bestickande -- man måste titta på i vilken utsträckning en investering används i samhället och vilka pengar olika investeringar genererar. Den trafik, om jag får vidga svaret något, som bedrivs på inlandsbanan norr om Mora, subventioneras av skattebetalarna med 500 kr. på varje biljett.
Herr talman! Det är i alla fall obestridligt att inlandsbanan börjar i Lesjöfors. Däremot är det ju riktigt som kommunikationsministern säger att den inte har trafikerats reguljärt till Mora på ett antal år. Nu finns en lovande turistsatsning på inlandsbanan. Jag har velat ta upp det samhällsekonomiska tänkande som jag vet att också kommunikationsministern är väldigt medveten om i detta sammanhang. Det är en fälla att tro att ett skrotvärde som förstör kapitalet är en större inkomst för staten än det vore att behålla skrotningsmöjligheten om våra barnbarnsbarn skulle vilja använda sig av den någon gång på 2000 talet. I stället kan man låta turistnäringen dra in pengar kontinuerligt till hela samhället. Jag hoppas att man vill väga in det oerhört väsentliga värde som finns i att behålla turistnäringen, skapa arbetstillfällen i kommuner runt omkring och skapa en källa till glädje för alla familjer som vill uppleva denna unika semester -- att trampa dressin ute i vildmarken.
Herr talman! Jag är väl medveten om att våra förslag inte ligger till grund för regeringens beslut, även om jag skulle tycka att det vore väldigt bra om de gjorde det. Jag vill se detta som en helhet. Därför tog jag också upp hela inlandsbanan i min fråga. Det som är så tråkigt är just att man kapar denna enorma bana. Dessutom tycker jag att det är mycket kortsiktigt att sälja både mark och räls. Marken kan ju vara mycket värd, men det är ett väldigt kortsiktigt sätt att se saken på. Vi vill satsa på turism. Sverige kommer att få en ökad betydelse när det gäller turism i framtiden. Turistströmmen kommer inte att minska, utan den kommer att öka. Inlandsbanan borde vi naturligtvis investera i och satsa på -- åtminstone inte förstöra dess framtida möjligheter. Någon samhällsekonomisk bedömning har hittills inte gjorts. Åtminstone har jag inte kunnat få tag i någon sådan bedömning som är nedskriven på papper. Jag skulle vilja förespråka att en sådan bedömning gjordes. Då skulle kanske vinsterna av en försäljning vara ytterst små, bara procentuella, av den vinst samhället kan få av att ha en inlandsbana för turism och trafik.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag i väntan på den definitiva utbyggnaden av vägsystemet vill medverka till att reflexstolpar och reflexlinjer ökar trafiksäkerheten. Ansvaret för byggande, drift och underhåll av de allmänna vägarna på landsbygden ligger på vägverket. Regeringen lämnar förslag till riksdagen på mål och medel för vägverkets verksamhet och verkställer riksdagens beslut genom generella direktiv till vägverket. Det är därefter vägverket som skall vidta åtgärder som kan vara motiverade för att bl.a. höja trafiksäkerheten på de allmänna vägarna. I detta arbete ligger även att sätta upp reflexstolpar och att måla vägmarkeringar. Vid prioriteringen mellan olika åtgärder inom driftverksamheten skall vägverket beakta de riktlinjer som riksdag och regering har meddelat. I dessa riktlinjer ingår bl.a. att främja trafiksäkerheten. Det är därför inte min eller regeringens uppgift att i olika detaljfrågor ange hur vägverket skall disponera sina resurser. Jag förutsätter att vägverket, med den specialkompetens som verket besitter, och inom ramen för de resurser som verket disponerar, gör de avvägningar mellan olika insatser som är mest ändamålsenliga med hänsyn till bl.a. trafiksäkerheten.
Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret. Statsrådet begränsar sitt svar till att enbart påminna om den beslutsprocess som tillämpas när det gäller byggande av vägar och hur trafiksäkerheten skall främjas. Det kan jag i och för sig förstå. Nu är det emellertid så att vägpengarna har gått vissa delar av Sverige förbi, särskilt då Roslagen. Därför är vägarna oerhört dåliga, krokiga och smala. Detta upplevs naturligtvis mer av trafikanterna under den årstid det är mörkt och det dessutom regnar då och då. Statsrådet vet själv hur det är att möta stora, väldiga långtradare och, inte minst, bilar som har felställt ljus. Det kommer att dröja länge innan vi får den vägstandard vi skall ha i denna del av landet, och därför menar jag att en extra satsning på reflexstolpar och reflexlinjer under de närmaste åren skulle medverka till att förbättra trafiksäkerheten. Jag undrar hur statsrådet personligen ser på riskerna med mörkerkörning när t.o.m. riksvägar är smala och krokiga.
Herr talman! Mörkerkörning är ett problem, särskilt innan snön har fallit och det ljusnar betydligt omkring våra vägar. Det är självfallet viktigt att man vidtar särskilda åtgärder för att hjälpa trafikanterna. En sådan åtgärd är att sätta upp kantstolpar med reflexer och måla reflexlinjer. Enligt de normer som finns sätter man inte upp kantstolpar på vägar som är smalare än 8 meter. På smalare och krokiga vägar kan nämligen kantstolparna ge vilseledande information till trafikanterna. Med all respekt för dem som har utprovat den här metoden måste man konstatera att kantstolparna faktiskt kan vara vilseledande och minska trafiksäkerheten. Därför används metoden framför allt på relativt raka och breda vägar. Kantlinjer målas på belagda vägar, och mittlinjer målas på vägar som är mer än 5,5 meter breda. Det här var litet saklig information. Jag förstår Alf Wennerfors reaktion i fråga om resurser för vägupprustning. Dess värre möter jag samma reaktion från alla delar av landet -- man anser sig vara förfördelad och ha fått för litet i förhållande till sina behov. Det är ett generellt problem som vi i regering och riksdag naturligtvis brottas med gemensamt som ansvariga för medelstilldelningen.
Herr talman! Jag skulle tro att kommunikationsministern har åkt runt i Sverige mycket mer än jag har gjort under de senaste åren. Men jag har också rest en hel del i Sverige, och jag vet inte om det finns så dåliga vägar någonstans i detta avlånga land som just i Roslagen. Det är därför vi är särskilt aktiva för att råda bot på detta. Nu tänker jag speciellt på just extrasatsningen på reflexstolpar. Jag är litet förvånad över det som kommunikationsministern berättar om att reflexstolpen inte skulle vara lämplig. I andra länder, inte minst i Tyskland och Österrike, används den faktiskt, både när det gäller breda vägar och smala, krokiga vägar. Trafiksäkerhetsverket gör nu nere i Småland försök med reflexlinjer. Tyvärr skrapas det bort av snöplogarna. Det är mycket trist. Jag förstår ändå att kommunikationsministern känner trycket både från andra delar av landet och från Roslagen, och det skulle vara bra om vi på sikt eller under de närmaste åren kunde göra någon form av extrasatsning för att förbättra trafiksäkerheten.
Herr talman! Åke Selberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att sysselsättningen och personalstyrkan vid SJs lokverkstad i Boden skall kunna bibehållas på nuvarande nivå. Inom SJ pågår ett arbete med att omstrukturera arbetet vid underhållsverkstäderna. Detta innebär bl.a. att en översyn görs av verkstäderna i Notviken, Luleå och Boden. Enligt vad jag har inhämtat från SJ har något beslut om neddragningar inte fattats. I det av riksdagen fattade trafikpolitiska beslutet gavs SJ stor frihet att organisera de olika delarna av sin verksamhet på det sätt som bäst främjar de mål som satts upp för den totala verksamheten. Jag tycker att detta är en riktig ordning och utgår från att SJ kommer att lösa verkstadsfrågorna på ett sådant sätt att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Upprinnelsen till min fråga är att SJs trafikverkstad i Boden fick nya direktiv som sade att verksamheten skulle minskas och delvis också flyttas. Men verkstadens kostym är i nuvarande läge inte för stor, utan den är ganska väl anpassad till det verkliga behovet, och en minskning av personalstyrkan vid lokverkstaden skulle också komma att innebära en försämrad service på loken. Om detta skulle genomföras kommer det med största sannolikhet att innebära både fördröjningar och förseningar, enligt de uppgifter jag har kunnat inhämtat. Jag är väl medveten om att SJ, sedan frågan ställdes, har dragit tillbaka de ursprungliga direktiven som skulle ha inneburit att elva jobb hade försvunnit. Kan jag tolka kommunikationsministerns svar som att verksamheten fortsätter och att det är ett lugnande besked till personalen?
Herr talman! Jag kan bara upprepa vad jag redan har sagt, dvs. att jag efter att ha inhämtat information från SJ har kunnat konstatera att något beslut om en neddragning inte har fattats. Att ett arbete med att omstrukturera verksamheten pågår och att det är nödvändigt, det är också klart. SJ har ju ett antal verkstäder till sitt förfogande, och man måste naturligtvis se till att utnyttja resurserna effektivt. Åke Selberg befarar att en neddragning i Boden skulle medföra en försämrad service. Jag utgår då från att detta är ett uttryck för att verkstaden i Boden behövs. Självfallet måste SJ, för att kunna upprätthålla trafiken på ett tillfredsställande sätt, bedriva verksamheten så att man har en god service på sin vagnpark och sina lok. Om det som Åke Selberg hävdar är riktigt, utgår jag från att SJ på ett rationellt sätt kommer att utnyttja resurserna i
Herr talman! Med tanke på att Bodens Central är övre Norrlands järnvägsknut är det naturligtvis angeläget att också service och översyn av såväl vagnar som lok fungerar på ett tillfredsställande sätt. Inte minst med tanke på malmbanans funktion är det viktigt att trafiken där kan flyta med så små störningar som möjligt. Jag besökte för en tid sedan Bodens Central och dess serviceverkstäder. Jag kunde då konstatera att människorna som arbetar där har en undermålig arbetsmiljö. Jag vill därför till kommunikationsministern uttrycka en förhoppning om att han är beredd att medverka till att de som arbetar i dessa verkstäder också i framtiden får ändamålsenliga lokaler för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Det är en förutsättning för att verksamheten skall kunna ge ett bra resultat, och det är också en förutsättning för SJs fortsatta verksamhet och utveckling i det här området.
Herr talman! Jag är medveten om att en del av SJs verkstäder har ett eftersatt underhåll och är i behov av upprustning. Jag är dess bättre också medveten om att man inom SJ arbetar med den frågan. Jag kan däremot inte göra några särskilda uttalanden om situationen i verkstäderna i Boden.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag är villig att påskynda ett beslut rörande statsbidrag för upprustning av Ystads teater. Vid ett antal tillfällen under senare år har jag för representanter för Ystads teater förklarat att jag finner det angeläget att en upprustning av teatern kan komma till stånd. Jag har samtidigt redovisat de regler som gäller för statsbidrag till kulturlokaler av denna typ, varvid det tydligt framgått att något omedelbart ekonomiskt stöd från staten inte kunde påräknas. Genom beslut av riksdagen våren 1990 har en ekonomisk ram om 25 milj.kr. anvisats över bostadshuvudtiteln för bl.a. investeringsbidrag till vissa icke-statliga kulturlokaler. Beslut om bidrag fattas av plan och bostadsverket efter hörande av statens kulturråd. Ystads teater tillhör den kategori som kan komma i fråga för statsbidrag. Regeringen har därför till plan och bostadsverket överlämnat en ansökan från teatern för prövning och avgörande. Det är inte min uppgift att vare sig påskynda eller påverka myndighetens beslut i denna fråga.
Herr talman! Tack för svaret, utbildningsministern. Ystads teater är ju en del av vårt gemensamma kulturarv. Den är snudd på 100 år gammal. Ystad är en av de städer utanför de stora städerna som har en mycket stark teatertradition. Teatern är dessutom helt driven på ideella grunder, av helt frivilliga krafter, och man saknar resurser för att själv kunna vårda detta kulturarv. Redan 1985 försökte man på teatern få i gång en kampanj och ett arbete för att rusta upp teatern, som vi i Sverige gemensamt äger. Man har där t.ex. ett värmesystem som är helt antikvariskt och ett elsystem som är helt ålderdomligt. I somras ramlade t.o.m. en av teaterns scenbilder ner på en skådespelare så att han fick ett brott på en kota. Teatern är heller inte handikappanpassad. När nu den helt ideella styrelsen vill ta hand om detta och göra någonting åt det, skrev man första gången 1985 och bad om att få ett visst ekonomiskt stöd. Man hade en föreställning om att det just då fanns en särskild kassa beroende på att vi hade stor arbetslöshet bland byggnadsarbetare. Man fick besked om att detta inte fanns och att man fick lov att ansöka om stöd på något annat sätt. Man kom igen och sökte bidrag ur en kassa från ett kulturlotteri, och sedan försvann de pengarna. Och nu är hela ärendet flyttat från kulturdepartementet till bostadsdepartementet. Efter att ärendet har gått fram och tillbaka på detta sätt -- och efter många vänliga samtal med Göransson, det vidimeras -- är det väl inte mer än rätt att de äntligen får ett besked i stället för att Bengt Göransson bara säger att han tyvärr inte kan göra någonting.
Herr talman! Det är faktiskt inte fråga om några besked hit och dit eller något bollande med ansökningar. Jag hade kontakt med företrädare för Ystads teater vid en tidpunkt då det inte fanns några statliga bidrag för den här typen av byggnader. Det uppstod emellertid då en möjlighet till tillfälligt bidrag för att på så sätt skapa sysselsättning. Om det rådde arbetslöshet bland byggnadsarbetare, utgjorde dessa lämpliga sysselsättningsobjekt. Den förordning som då användes anknöt till bostadsstyrelsens samlingslokalkungörelse. Det var alltså fråga om en tillämpning av den kungörelsen. Man kom sedan tillbaka och ansåg att staten, utan att riksdagen har medgivit några sådana beslut, trots allt skulle kunna ge statsbidrag. Riksdagen behandlade därefter i våras frågan och fann att 25 milj.kr. om året bör anvisas till boverket för att användas för ickestatliga kulturlokaler med samma regelsystem som gäller för samlingslokalstödet. Denna framställning finns nu hos boverket för behandling. Jag anser att detta är en ganska rimlig ordning. Ystads teater är i själva verket ett exempel på hur ett angeläget behov har förmått riksdagen att inrätta en anslagpost. Men sedan måste självfallet detta projekt prövas liksom andra projekt som också vill utnyttja anslaget inom denna ram.
Herr talman! Är vi då ändå överens om, Bengt Göransson, att även Ystads teater ingår i kulturarvet och att den är skyddsvärd på samma sätt som teatrar i storstäder? Därmed skulle de människor som arbetar frivilligt med detta och som verkligen känner för Ystads teater i varje fall kunna få litet föshjälp. Ett statligt bidrag kan av andra bidragsgivare ses som en symbol. Det är därför angeläget att man nu får ett besked. Dessa människor har nu väntat i fem år.
Herr talman! De har inte väntat i fem år. Det stöd vi talar om infördes den 1 juli i år. Ystads teater var ett av de mycket angelägna objekt som var motivet för att detta särskilda stöd har införts. I det stycket har Ystads teater varit till glädje för ett stort antal kulturlokaler runt om i landet.
Herr talman! Dessa människor har väntat i fem år. År 1985 lämnade de in sin första ansökan enligt de då tillgängliga möjligheterna, som sedan togs bort. Därefter öppnades nya möjligheter, som sedan försvann. Nu är det alltså tredje varvet som dessa människor skall vänta på att få ett besked om de får bidrag för att rusta upp sin teater. Dessutom fyller Ystads teater 100 år år 1994. Det vore en fin symbol att då ha teatern i gott skick. Kan vi inte vara överens om det?
Herr talman! Vi kan vara överens om mycket. Låt mig bara för ordningens skull konstatera att Ystads teater har ansökt om anslag från en anslagspost som kunde användas när det var hög arbetslöshet inom byggbranschen. Jag kunde inte ta på mitt ansvar att söka medverka till att kasta ut arbetare i arbetslöshet i Skåne för att få tillfälle att ge stöd åt Ystads teater, vilket hade varit den enda möjligheten vid den tidpunkten. Därutöver fanns inga medel att anvisa från kulturlotteriet, eftersom det inte de senaste tio åren har haft en sådan volym att man kunnat anslå pengar till byggen, utan det har varit fråga om betydligt blygsammare projekt. Det är i själva verket det nya stödet som möjliggör också för Ystads teater att få sin sak ordentligt prövad. Jag hoppas naturligtvis att detta skall kunna prövas på ett sådant sätt att inte bara Ystads teater utan även andra lokalansvariga kan ha glädje av det.
Herr talman! Kan jag ändå få förvissa mig om att Bengt Göransson ser en upprustning av Ystads teater som en viktig del av det som dessa nya medel skall räcka till? Gör Bengt Göransson den bedömningen efter de kontakter han haft med teaterledningen vid Ystads teater och efter all den välvilja som nu strömmat mot Ystads teater?
Herr talman! Detta blir mitt allra sista inlägg i den här frågan. Jag kan inte uttala mig om huruvida pengarna räcker. Men jag kan naturligtvis uttala mig om att en upprustning av Ystads teater väl ryms inom ramen av det system som finns.
Herr talman! Lola Björkquist har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag som förhindrar att oersättliga ekipage, värdefulla delar av vårt kulturarv, försvinner utanför Sveriges gränser. 1985/86:7, rskr. 76) den 21 mars 1985. I min föredragning till propositionen anförde jag då bl.a. ''Den lag som jag föreslår är således mycket begränsad och anpassad till dagens situation. Jag har valt denna uppläggning för att jag är angelägen att så långt möjligt begränsa tillståndsprövningen. Handeln med kulturföremål är emellertid känslig för olika konjunkturer. Jag utgår därför från att de blivande tillståndsmyndigheterna noga följer utvecklingen inom sina resp. ansvarsområden och vid behov kommer med förslag till förändringar'' Sedan år 1989 ingår den tidigare s.k. utförsellagens bestämmelser som ett femte kapital i lagen om kulturminnen m.m. . Det är alltså förutsett att kompletteringar kan behövas av de bestämmelser som anger vilka föremålskategorier som omfattas av prövningen om tillstånd till utförsel. Jag utgår från att tillståndsmyndigheterna handlar i enlighet med citatet jag läste upp.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag fick egentligen inget svar på min fråga. Har tillståndsmyndigheterna uppmärksammat utbildningsministern på detta problem? Om så är fallet blir min nästa fråga: Vad gör statsrådet i så fall för att det som nu sker inte skall ske? Jag har av Vagnshistoriska sällskapet uppmärksammats på att många fina ekipage försvinner ut i landet antingen hela eller nedmonterade, och tullmyndigheterna kan bara stå och se på. Även om lagen är mycket detaljerad finns en lucka i lagen som gör detta möjligt. Eftersom det finns en möjlighet till komplettering av bestämmelserna, precis som statsrådet sade, vill jag gärna ha ett svar på frågan om det inte nu är dags att omgående komplettera lagen. Jag har här i min hand ett upprop från en auktionsfirma där man säger att det i sommar i juni skall ske en vagnsauktion i Flyinge och att man nu vill ha in en mängd föremål till denna auktion. Många av dessa vagnar är mycket fint hantverk med silverbeslag och inredning i intarsia osv. Jag skulle gärna vilja få ett litet utförligare svar av statsrådet.
Herr talman! Jag kan inte ge ett utförligare svar än att ange vilka förutsättningar som gavs i lagen. Lagen gavs den utformning den fick eftersom det är fråga om en mängd olika föremål. Varje lag som blir så detaljerad som man emellanåt har velat ha denna lag, möjliggör i själva verket utförsel och misshantering av en rad andra föremål som inte nämns i en sådan lag. Mitt svar på frågan blir närmast följande: Jag förutsätter att det förhållandet att Lola Björkquist ställer denna fråga ger anledning för myndigheten att undersöka om det krävs särskilda åtgärder för att tillgodose dessa önskemål. Detta är naturligtvis en god effekt av frågeinstitutet i riksdagen.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis för detta besked, som jag tolkar som positivt. Jag kommer att följa denna fråga mycket noga i fortsättningen. Jag har under den senaste tiden blivit uppmärksammad på hur stort detta problem egentligen är. Lagen är som sagt ganska detaljerad när det gäller möbler. Det enda som rör dessa hästekipage är bestämmelser om seldon. Dessa får man alltså inte föra ut. Men de utgör bara en liten detalj i denna hästepok som jag hoppas att statsrådet anser är värd att värna om.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder med anledning av en hemställan som JO har riktat till regeringen angående behovet av föreskrifter som närmare reglerar ansvarsfördelningen mellan domare och annan personal när det gäller delegerade arbetsuppgifter. Anledningen till JOs hemställan är ett ärende angående dröjsmål med expediering i fyra fall av domstolsbeslut om rättspsykiatrisk undersökning som har granskats av JO. I ett av fallen ansåg JO att den domare som var rotelinnehavare av oaktsamhet hade åsidosatt sina åligganden på ett sådant sätt att ärendet skulle överlämnas till statens ansvarsnämnd för avgörande av frågan om disciplinansvar. Ansvarsnämnden ansåg det inte motiverat att ålägga disciplinansvar. Domaren hade varit biträdd av en rotelsekreterare som enligt gällande regler hade förordnande att på eget ansvar expediera rättens beslut. Enligt nämnden hade rotelinnehavaren haft rätt att lita på att sekreteraren expedierade beslutet i rätt tid. Skälet till det var att det inte finns någon bestämmelse som ålägger en rotelinnehavare att se till att en sekreterare med ett sådant förordnande fullgör sina expeditionella uppgifter på rätt sätt. Efter JOs framställning uppdrog regeringen åt domstolsverket att utreda frågan och lägga fram de förslag som verket anser nödvändiga. Domstolsverkets yttrande kommer inom kort in till departementet, och frågan kommer därefter på vanligt sätt att beredas inom departementet. Mitt svar på Lars Sundins fråga är alltså att regeringen är beredd att vidta de åtgärder som visar sig nödvändiga med anledning av JOs hemställan.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det positiva svaret på min fråga. Mitt parti och jag är naturligtvis för att renodla domarrollen så mycket som möjligt. Men det får inte gå ut över rättssäkerheten. Det måste naturligtvis vara glasklart vem som har ansvaret. Det är bra att regeringen nu har för avsikt att på hemställan av JO ge föreskrifter om delegationsreglerna inom domstolarna. Men när, justitieministern, kommer föreskrifterna, och går det att säga något om innehållet? Blir det t.ex. fråga om stickprovskontroller såsom ansvarsnämnden föreslår?
Herr talman! Den frågan övervägs för närvarande i departementet. Det är en angelägen fråga mot bakgrund av det omfattande reformarbete som pågår med en renodling av domstolarnas och domarnas arbete. Det har skett försök med delegering av arbetsuppgifter från domare till annan personal under drygt tio år, och det har gjorts en hel del utvärderingar. Frågan har nu fått en aktualitet, och regeringen överväger på vilket sätt frågan skall hanteras. Någon tidsaspekt vill jag inte för dagen ange.
Herr talman! Kan det bli fråga om att hänskjuta frågan till domstolsutredningen, justitieministern?
Herr talman! Jag tror att vi i första hand skall försöka klara frågan inom departementet.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om regeringen ämnar att inom en snar framtid förelägga riksdagen en proposition i enlighet med fängelsestraffkommitténs betänkande. Frågan är ställd mot bakgrund av en nyligen avkunnad dom av Svea hovrätt i vilken en medborgare från Jag vill först framhålla att jag som justitieminister här i kammaren inte vill diskutera enskilda domstolsavgöranden. Den aktuella domen har inte ens vunnit laga kraft. Den fråga som Ingbritt Irhammar tar upp gäller utrymmet för ansvarsfrihet på grund av s.k. egentlig rättsvillfarelse. Fängelsestraffkommittén har valt uttrycket straffrättsvillfarelse som beteckning för att någon svävar i villfarelse om innehållet i strafflagstiftningen. Principen är att okunnighet om innehållet i lag inte friar från ansvar. Under vissa speciella omständigheter kan emellertid villfarelsen eller okunnigheten bedömas som ursäktlig och föranleda att gärningen bedöms som mindre straffvärd. Gärningsmannen kan då få ett lindrigare straff eller bli fri från ansvar. 1987:7) innehåller en förtjänstfull belysning av bl.a. rättsvillfarelse som grund för ansvarsfrihet. Kommittén, som var parlamentariskt sammansatt, har enhälligt föreslagit att en särskild bestämmelse om rättsvillfarelse förs in i brottsbalken. Betänkandet bereds nu inom justitiedepartementet, och jag kan i dag inte säga när förslag kan lämnas till riksdagen. Jag vill i sammanhanget också hänvisa till vad justitieutskottet nyligen uttalat om kulturella och etniska olikheters betydelse för straffbestämning. Med avslag på ett par motioner om åtgärder i syfte att förhindra att kulturella och etniska olikheter läggs till grund för straffmätning, uttalade justitieutskottet att det inte etablerats någon sådan rättspraxis som motionärerna utgått från och inte heller erfordras några lagstiftningsåtgärder på straffrättens område för att få till stånd den ordning som motionärerna önskade . Utskottets inställning i sakfrågan kommer givetvis att beaktas vid beredningen av nya lagförslag.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret som jag upplever som positivt. Bl.a. får jag veta att regeringen planerar ett lagförslag på området vad gäller rättsvillfarelse och ursäktlighetsrekvisitet. Det har rått en brist på lagreglering på området, och man har fått vända sig till praxis. Jag tycker att det är positivt att det planeras att lämnas ett förslag till riksdagen. Dessutom tycker jag att det är positivt att justitieministern framhåller uttalandet från justitieutskottet. Utskottet påtalar att inga speciella hänsyn i olika domar skall tas till kulturella och etniska olikheters betydelse, särskilda kulturella regler och vanor från ett annat hemland. I Sverige skall alla dömas efter svensk lag och efter samma rekvisit. Jag tycker att svaret var mycket positivt. Att jag har tagit upp ett enskilt fall beror naturligtvis på att jag vill belysa denna grundläggande princip. Det har oroat mig att denna syn har frångåtts i domen och att hänsyn har tagits till kulturella mönster i hemlandet i det här fallet. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat statsrådet Anita Gradin om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra att riksdagen skall behöva fatta beslut om EES-avtalet kommer att föranleda grundlagsändring eller inte innan EES-avtalet är klart. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De förhandlingar som nu förs mellan EFTA länderna och EG beträffande ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde syftar till ett avtal som skall kunna träda i kraft den 1 januari 1993, då Grundlag kan ändras endast i samband med val till riksdagen. Skulle ett avtal fordra grundlagsändring, måste sådan därför ske redan i anslutning till riksdagsvalet 1991, om avtalet skall kunna träda i kraft som planerat. Mot denna bakgrund har inom justitiedepartementet utarbetats promemorian (Ds Slutsatsen i promemorian är att ett EES-avtal -- sådant det kan förutses komma att gestalta sig sig -- skulle vara förenligt med regeringsformen utan att denna behöver ändras. Promemorian har remissbehandlats, och remisstiden gick ut i dagarna. Flertalet instanser ansluter sig till promemorians bedömningar medan några anser att grundlagsändring krävs. I departementet håller vi nu på med att sammanställa och analysera remissvaren, varav det sista kom in så sent som i torsdags. Någon slutlig ställning till om en proposition skall föreläggas riksdagen eller ej, har därför ännu inte tagits. Om en sådan skall föreläggas riksdagen, skall den enligt huvudregeln anmälas här i kammaren senast nio månader före valet, dvs. senast fredagen den 14 december.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag känner naturligtvis till denna promemoria, och jag vet att den har varit ute på remiss. Jag tycker att det var föredömligt att den skickades ut över huvud taget. Jag vet också att man i en hel del av remissvaren som har kommit in ställer sig mycket tveksam till detta. Huvudfrågan i remissvaren är: Hur skall det vara möjligt att ta ställning till detta när man inte vet hur avtalet kommer att se ut? Det är just den absurda situation jag har försökt att peka på, dvs. att riksdagen tydligen skall ta ställning till om ett avtal strider mot grundlagen utan att veta om hur avtalet slutgiltigt kommer att se ut. Den frågan kvarstår naturligtvis. Bland de remissinstanser som har yttrat sig, och som jag har tagit del av, finns det tunga instanser som är mycket tveksamma. Allmänt gäller att de är tveksamma till att ta ställning till något de inte känner till. T.ex. regeringsrätten, som man väl får betrakta som en tung instans, menar att de bindande förhandsbeskeden och att EG-domstolen skall kunna göra tolkningar som är bindande för Sverige klart strider mot grundlagen. Jag vet att också Uppsala universitets juridiska fakultet är av den åsikten. Högsta domstolen, som också betraktas som en tung instans, är mycket tveksam till allt. Jag vet att Stockholms universitet har yttrat att detta nog skall kunna gå bra. Men dessa instanser går stick i stäv. Det visar på hur svår frågan är att hantera och hur svårt det kommer att bli att fatta beslut. Det förs också diskussioner om företrädesrätten -- hur man skall göra med lagar och förordningar, huruvida EG-förordningar skall styra över svensk lagstiftning och hur regeringen skall förfara i dessa sammanhang. Det finns alltså fortfarande många oklarheter, och den största är naturligtvis att vi faktiskt inte vet hur avtalet kommer att se ut. Jag undrar fortfarande: Hur skall det vara möjligt för riksdagen att fatta ett beslut, om detta strider mot grundlagen?
Herr talman! Jag känner det angeläget att säga att jag inte på något sätt kan vidimera den beskrivning som Gudrun Schyman här lämnar av remissinstansernas inställning i frågan. Som jag sade i mitt svar finns det remissinstanser som anser att en grundlagsändring inte är nödvändig, medan andra framför en tveksamhet härvidlag och någon även anser att en grundlagsändring bör ske. Därför överväger vi nu i regeringskansliet huruvida vi skall lägga fram ett förslag om en grundlagsändring. Om vi kommer fram till att vi skall göra det, skall det ske före den 14 december.
Herr talman! Jag finner det litet märkligt att justitieministern inte kan vidimera det som jag säger. Eftersom det är så bråttom med det här ärendet förmodar jag att man kastar sig över remissvaren när de kommer och läser dem febrilt för att kunna bilda sig en uppfattning om det här. Jag skulle ändå vilja veta på vilket sätt man skall kunna göra denna bedömning i regeringen. Och på vilket material? Vi vet faktiskt inte hur ett eventuellt avtal kommer att se ut. Jag kan inte med den förhandlingsgång som nu är aktuell se att det blir möjligt att få detta klart för sig före detta magiska datum i december.
Herr talman! Vad jag menade med att säga att jag inte kan vidimera Gudrun Schymans beskrivning av remissinstansernas inställning var att jag inte ansåg att den beskrivningen var riktigt korrekt. Vad gäller möjligheterna att ta ställning till grundlagsfrågan i förhållande till EES-avtalets innehåll vill jag nog ändå säga att vi har en mycket god uppfattning om vad ett EES-avtal kan komma att omfatta. Vi arbetar med ett mycket konkret material och har en mycket bra föreställning om vad ett EES-avtal kommer att kunna innehålla.
Herr talman! Jag trodde att jag var ganska väl informerad om förhandlingsläget, om vilka frågor som finns på dagordningen och om vilka frågor som är olösta, eftersom jag sitter i den utökade EFTA delegationen. Jag har där fått ganska klart för mig, också genom kontakter direkt med Bryssel, att de konstitutionella frågorna fortfarande är olösta. Där har man en bra bit kvar att gå. Dessutom börjar man numera tvivla på vår medverkan i hela EES avtalet efter de senaste politiska utspelen. Det är naturligtvis en annan fråga, men jag måste säga att det förvånar mig att justitieministern tror att det skall vara möjligt att redan i december månad göra en beskrivning av hur avtalet kommer att se ut och utifrån det begära att riksdagen skall fatta ett beslut.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig när regeringen avser att vidta de åtgärder för att trygga familjerådgivningen som riksdagen har efterlyst. Rapporten har remissbehandlats. Svenska kommunförbundet och några kommuner som besvarade remissen ställde sig avvisande till förslaget. Frågan om hur familjerådgivningen skall tryggas är föremål för fortsatt prövning inom socialdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Lindqvist för svaret på min fråga. Jag känner igen svaret -- det är nämligen ungefär det samma som jag fick när jag ställde samma fråga i januari i år. Riksdagen har uttalat ett stort intresse för familjerådgivningen. Vi är i socialutskottet överens om att förbyggande åtgärder är oerhört viktiga och också oerhört billiga för samhället i jämförelse med de åtgärder som måste sättas in, när människor hamnar i missbruk, när ungdomar kommer på glid och när vi får kriminalitet och andra typer av sociala problem. Därför har riksdagen två gånger vänt sig till regeringen och sagt att man skyndsamt vill ha åtgärder för att trygga familjerådgivningen. Det hände 1987 och åter 1988. Då fanns redan en gammal utredning, som rekommenderade regeringen att vidta åtgärder. Sedan dess har regeringen tillsatt en ny utredning, som återigen visat att familjerådgivning är samhällsekonomiskt mycket lönsam och som föreslagit konkreta åtgärder. När jag ställde frågan i januari sade statsrådet Lindqvist att man fr.o.m. då skulle sätta i gång med att bereda frågorna. Inriktningen var att lägga fram förslag så snart sig göra lät. Jag blir litet deprimerad över att jag tio till elva månader senare får precis samma svar från statsrådet Bengt Lindqvist. När, Bengt Lindqvist, kan det bli resultat?
Herr talman! Allra först vill jag understryka att också för mig och för regeringen är familjerådgivningen en mycket viktig insats till stöd för människor som hamnar i besvärliga situationer inom familjen. Det är naturligtvis för att förhindra att sådana konflikter utvecklar sig till separationer som familjerådgivningen är så viktig. Vi arbetar också verkligen för att finna en lösning. En av de handikappande omständigheterna i sammanhanget är att vi har haft svårigheter att peka ut en av huvudmännen som den som naturligen borde vara ansvarig för denna verksamhet. Innan man har gjort det tror jag inte att vi får ordning på denna verksamhet. Nu har socialstyrelsen tagit det steget att uttala att kommunerna bör ansvara för detta och att det då bör samordnas med övriga insatser, t.ex. samarbetssamtal och andra familjepolitiska åtgärder. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att det är åt det hållet som vi skall gå. Men samtidigt skall jag erkänna att det har känts svårt i detta läge att ålägga kommunerna ytterligare en uppgift, i en situation när vi vet att det är ett ganska besvärligt läge för dem både ekonomisk och resursmässigt i övrigt. Samtidigt är jag bekymrad över att behöva notera signaler från en del håll om att man nu på grund av diskussionerna om huvudmannaskapet drar ned på familjerådgivningen. Det vore verkligen trist och näst intill katastrofalt, om vi skulle förlora kompetent personal på det här området på grund av denna diskussion. Den är nödvändig för att vi skall komma fram till en organisation, men jag hoppas att när vi är framme vid slutpunkten på den och har ett konkret förslag, skall vi också ha personal att tillgå för att bygga upp en verksamhet som omfattar alla.
Herr talman! Det är lättast att få sådan personal, om den inte försvinner på vägen. Också jag har nåtts av signalerna om att det i kommuner och landsting har varit oerhört svårt att försvara familjerådgivningen. Det har på en del håll funnits konkreta nedläggningsplaner. Jag är inte säker på att de har verkställts, men jag vet att det har funnits mycket långt gångna planer på att lägga ned familjerådgivningen. Man kan självfallet säga att detta är förklarligt i ett läge där landstingen och kommunerna har en svag ekonomi. Men den rapport som socialstyrelsen utarbetade visade att denna verksamhet inte är någon belastning för samhällets ekonomi, utan tvärtom innebär besparingar. De kostnader som man har för familjerådgivningen är relativt beskedliga, och de uppvägs mer än väl av de besparingar som görs i form av förhindrande av missbruk, kriminalitet, ungdomsproblem och annat som är följden av splittrade familjer. Jag tycker att det borde leda till slutsatsen att man inte av ekonomiska skäl skall hesitera för att mycket snabbt ta itu med denna fråga.
Herr talman! Jag tar det som ett löfte om att i varje fall folkpartiet för sin del är berett att acceptera ökade kostnader för familjerådgivning, om ett sådant förslag skulle komma. Det ena problemet är oklarheter med huvudmannaskapet. Det andra är att om vi kommunaliserar den verksamhet som finns, skulle ändå ojämnheterna i verksamheten vara mycket påtagliga. Det skulle bli stora vita fläckar på den svenska kartan vad gäller tillgången till familjrådgivning. Därför måste det kompletteras med ett uppbyggnadsarbete. Och det är det som har varit vårt rena budgetproblem i detta sammanhang. Tarschys, även om det är det omvända som skall gälla. Jag blev nyfiken på om socialutskottets ordförande delar min uppfattning att det är kommunerna som bör ta över huvudmannaskapet för familjerådgivningen, eftersom det skulle underlätta på olika sätt?
Herr talman! Den här lilla frågan på slutet är också en tradition i våra meningsutbyten i det här ärendet. Samma fråga ställdes förra gången. Jag måste då bekänna att vi inte har haft möjlighet att tränga in i frågan om huruvida kommuner eller landsting är bäst skickade. Det är precis som statsrådet säger att det självfallet finns vissa kommuner som är ganska små när det gäller att bära den här uppgiften. Det är svårt att tänka sig att Bjurholms kommun eller andra kommuner i den storleksklassen själva skall kunna ha en kvalificerad familjerådgivning. Någon typ av överkommunal bas måste väl åtminstone finnas för vissa kommuner. Men jag vill svara på frågan att vi inte har någon konkret uppfattning. Vad vi däremot är övertygade om är att skyndsamma åtgärder måste vidtas för att trygga familjerådgivningen. Det måste i hela landet finnas tillgång till familjerådgivning. Och det är vår förhoppning att regeringen nu skall sätta fart. Framställningar från riksdagen har, som jag har sagt, gjorts 1987 och 1988, och jag har ställt två frågor i år. Jag hoppas att jag inte skall behöva ställa fler frågor.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om regeringen tänker ha partiöverläggningar för att tillmötesgå de krav och önskemål om förbättrade villkor för handikappade barn och ungdomar som framfördes vid RBUs kongress, dvs. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Regeringens strävan är att fortlöpande vidta åtgärder som leder till förbättrade villkor för barn och ungdomar med handikapp. Steg för steg har också samhällsstödet till handikappade barn och deras familjer kunnat utvecklas. Under de allra senaste åren har bl.a. genomförandet av bilstödsreformen och utbyggnaden av föräldraförsäkringen och vårdbidraget haft stor betydelse. Trots dessa och andra insatser är alltjämt samhällsstödet till handikappade barn och deras föräldrar på vissa punkter otillräckligt. Regeringens ambition är därför att fortsätta utvecklingsarbetet, och i det sammanhanget spelar 1989 års handikapputredning en mycket viktig roll. Dess främsta uppgift är att bedöma hur svårt handikappade i framtiden skall kunna tillförsäkras ett väl fungerande samhällsstöd när det gäller socialtjänst samt habilitering och rehabilitering. En av de mest centrala frågorna är att bedöma hur stödet till handikappade barn och ungdomar skall kunna stärkas. Konventionen om barnets rättigheter, som Sverige var ett av de allra första länderna att ratificera, innehåller viktiga regler om handikappade barns och ungdomars rätt till stöd. Den uppmärksamhet som barnens rätt och villkor har fått till följd av konventionen är givetvis ett stöd även för det svenska reformarbetet på området. De svenska handikapporganisationerna har haft och har alltjämt en stor betydelse både för synen på handikapp och för utformningen av olika samhällsinsatser inom området. Regeringen kommer därför även i framtiden att ha nära kontakter med handikapporganisationerna vid planering och genomförande av olika handikappinsatser. Med hänsyn bl.a. till det arbete som för närvarande bedrivs i handikapputredningen bedömer jag dock inte att regeringen kommer att kalla till särskilda partiöverläggningar i frågan. I handikapputredningen ingår som bekant företrädare för samtliga riksdagspartier och handikapprörelsen.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
På RBUs kongress i maj och vid en rad andra tillfällen redovisades de behov som man måste tillgodose på mycket kort sikt för att underlätta vardagen i dag. Det finns forskningsresultat som man har använt sig av. Bl.a. har statsministern anfört Köhlers forskningsresultat, som visar hur svenska barn befinner sig i topp i de flesta avseenden. Men detta gäller inte flyktingbarn och handikappade barn. Det fanns på RBUs kongress en enighet över partigränserna om att situationen måste förändras i dag. Jag är därför besviken över att regeringen inte vill manifestera detta genom att kalla till en gemensam partiöverläggning med partiledarna. Jag tycker att det är viktigt att Sverige, som har anslutit sig till barnkonventionen, också lever upp till och går ännu längre än vad man kan göra i andra länder, eftersom Sverige är ett rikt land. Det är väsentligt att Sverige tar initiativ till sådana här överläggningar. Jag tror att det är det som alla som var med på RBUs kongress i våras förväntar sig och trodde att statsrådet avsåg i sina inlägg där. Det gäller förbättringar i dag och inte på mycket lång sikt, även om detta naturligtvis också måste ske.
Herr talman! När det gäller ambitionen att förbättra villkoren för handikappade barn och ungdomar hoppas jag att Eva Zetterberg och jag är överens om att det finns ganska tydliga uttryck för det i mitt svar. Jag säger ju flera gånger att vi har dessa ambitioner, och det stämmer verkligen. Frågan om partiöverläggningar eller inte tycker jag hänger mycket nära samman med handikapputredningens arbete. Det skulle vara mycket underligt även för vänsterpartiet om Lars Werner skulle gå in i särskilda överläggningar över huvudet på Rolf L Nilson i handikapputredningen, där man sysslar med oerhört viktiga frågor om habilitering, om tekniska hjälpmedel för barn och många andra insatser som är nödvändiga att göra och där det krävs ett utredningsarbete, en grund att stå på. Jag kan inte förstå varför vi skulle frångå den för landet normala vägen att bedriva reformarbete, i synnerhet som handikapputredningen är på väg att lägga fram ett viktigt betänkande någon gång i början av nästa år. Det har sagts mig att det skall ske i mars månad. Jag tror att det bästa sättet att gå vidare är att ge stöd åt de ambitioner som finns inom handikapputredningen att göra livet bättre för handikappade barn och ungdomar.
Herr talman! Vi är överens om att det är oerhört viktiga frågor som tas upp i handikapputredningen och att de måste få sin lösning. Då tänker jag bl.a. på lagstiftningsfrågan, hur en rättighetslagstiftning för alla handikappgrupper skall kunna se ut. Där är vi överens om att det krävs ett omfattande arbete. Men när det gäller att komma fram till akuta insatser i dag tror jag inte att man behöver vänta på det. Handikapputredningen har ju först till hösten att komma att fatta några beslut. Och det har ju klart fastlagts hur svårt den här gruppen barn och ungdomar har i dag att över huvud taget överleva sin vardag. Där behövs det inte kortsiktiga projekt utan permanenta lösningar som kommer fram på mycket kort tid. Därför tror jag inte att Lars Werner skulle tycka att det var fel att gå in i sådana partiöverläggningar nu.

Herr talman! Ylva Johansson har frågat finansministern om det är regeringens avsikt att stå fast vid uppgörelsen med vänsterpartiet och inte genomföra nedskärningar av statsbidraget till skolsektorn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen står fast vid överenskommelsen. Ett åtagande som detta innebär givetvis inte att bidragen till kommunerna skall ligga på en och samma nivå när förutsättningar som ligger till grund för bidragsgivningen förändras i något avseende. I skrivelsen till riksdagen aviserades att bidragen till skolan skulle minskas. En del av den minskningen beror på strukturella ändringar i reglerna för hemspråksundervisningen, som regeringen avser att föreslå i budgetpropositionen. Vad det gäller är bl.a. att förlägga undervisningen i hemspråk utanför schemalagd tid för att kommunerna skall kunna bedriva verksamheten i större undervisningsgrupper än för närvarande. Även i övrigt är minskningen av skolbidragen motiverade av förändringar i sådana förhållanden som utgör grunden för bidragsgivningen. En närmare redovisning av förslagen och bakgrunden till dem kommer i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Jag vill först säga att jag delar skolministerns tolkning av vår uppgörelse i den meningen att det är rimligt att eventuella riksdagsbeslut som förändrar regler eller målsättningar för skolans verksamhet motsvaras av förändringar i bidragsnivån. Jag tänker inte här gå in på någon sakdiskussion om det lämpliga i att minska statsbidraget till hemspråksundervisningen -- den diskussionen får vänta. Men jag ställer mig litet frågande till så omfattande förändringar att det skulle resultera i minskat bidrag med 1 miljard kronor. Regeringens proposition om ansvaret för skolan, som vänsterpartiet i väsentliga delar ställer sig bakom, syftar just till en ökad kommunal frihet och en decentraliserad skola, som förhoppningsvis skall leda till en effektivare resursanvändning. Det vore fel, anser jag, om staten i förväg drar in dessa förväntade effektivitetsvinster. Om verksamheten genom de föreslagna reformerna kan effektiviseras, skall besparingarna givetvis tillfalla kommunerna. Jag vill poängtera att det är mycket viktigt att riksdagens majoritet bestående av socialdemokrater och vänsterpartiet visar stabilitet och trovärdighet i den uppgörelse som träffades förra hösten, inte minst mot bakgrund av det agerande som en del partier visar prov på. Det är naturligtvis inte obekant för skolministern att den uppgörelse som träffades mellan våra två partier är utsatt för misstänkliggörande från borgerligt håll. Det insinueras att förra årets uppgörelse var ett taktiskt spel. Därför vore det väldigt skönt om Göran Persson här nu i riksdagens talarstol kunde dementera detta.
Herr talman! Jag dementerar gärna att det skulle ha varit ett taktiskt spel -- det var det självfallet inte.

Det måste kännas skönt för både Ylva Johansson och mig att kunna konstatera att det som för ett år sedan var en katastrof enligt många i dag är accepterat också av dem som utmålade det som ett övergrepp. Där tycker jag att vi har kommit en bra bit på vägen. Låt mig sedan säga att jag delar Ylva Johanssons uppfattning att vinsterna av de effektiviseringar och förenklingar som skall göras i systemet naturligtvis på något vis måste tillfalla dem som driver verksamheten ute i kommunerna. Där har jag ingen annnan mening. Om det däremot är så att staten genom sitt regelverk ändrar kraven på kommunerna, sänker ambitionsnivån eller genom en avtalsuppgörelse förändrar lönekostnaderna, skall man naturligtvis justera statsbidraget i anledning av detta. Det är just vad som sker. Av den miljard som vi talar om faller 800 milj.kr. på skolsektorn, en del till hemspråksundervisningen och en del är en förändring och anpassning till det nya avtal som vi har fått. När kommunerna har fått lägre kostnader för sådant som läkarbesök, medicin och tjänstledigheter, då skall inte staten naturligtvis betala för något kommunerna inte längre har som kostnader. Det är den typen av anpassningar som vi gör.

Herr talman! Jag är väldigt nöjd med skolministerns svar och garantierna om att regeringen står fast vid överenskommelsen. Jag har inte särskilt mycket att tillägga. Jag vill bara poängtera att jag i min inledning sade att också vi delar uppfattningen att förändrade målsättningar och regler motsvaras av förändringar i bidragsnivån. Naturligtvis måste det vara så. Hur dessa förändringar i målsättningar och regelverk kommer att se ut har regeringen lovat presentera i budgetpropositionen. Då får vi återkomma till det. Jag vill än en gång tacka för ett mycket bra svar.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1 § får jag meddela att då Ylva Johansson på grund av enskild angelägenhet inte kan ta emot svaret på interpellation om läroplanernas framtida roll i skolan inom föreskriven tid, avser jag att besvara interpellationen fredagen den 11 januari 1991.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att lindra effekterna av lågkonjunkturen och för att skapa nya arbetstillfällen i Den ekonomiska utvecklingen leder nu till att arbetsmarknaden försämras, vilket inger oro. Samtidigt måste vi komma ihåg att utgångsläget är gott. Vi har under en lång följd av år i Sverige haft en ökande sysselsättning och låg arbetslöshet. Jag är medveten om de varsel som föreligger i Hallstahammars kommun och att dessa kan medföra ökade svårigheter under våren. Jag anser emellertid inte att Hallstahammarregionen och Västmanlands län tillhör de mest utsatta delarna av landet. Arbetslösheten i Hallstahammar ligger för närvarande i nivå med riksgenomsnittet och i länet som helhet något lägre. Regeringen håller dock en hög beredskap för att kunna möta en snabb försämring av arbetsmarknaden i olika regioner. Regeringen bedömer att den omdisponering av arbetsmarknadsverkets medel som vi har föreslagit riksdagen skall öka effektiviteten när det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. AMS ansvarar för att fördelningen av resurserna sker med hänsyn till behovet i olika delar av landet. Arbetsmarknadsverket kan genom detta möta en ökning i arbetslösheten med aktiva åtgärder. Vad gäller statliga insatser för att skapa nya arbetstillfällen i Hallstahammars kommun vill jag hänvisa till industriministerns svar tidigare i dag till Yngve Wernersson om att det för närvarande inte är aktuellt att placera kommunen i tillfälligt stödområde.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I dag har arbetsmarknadsutskottet haft en offentlig utfrågning. Där har det kommit fram en hel del skrämmande siffror. Arbetslösheten kommer att stiga snabbt. Jag för min del är väldigt orolig för den närmaste framtiden. Det är också arbetsmarknadsministern enligt sitt svar. Jag har ställt min fråga eftersom orosmolnen börjar hopa sig över Hallstahammars kommun på nytt. Hallstahammars kommun har varit hårt drabbad under de senaste 15 åren. Här säger nu arbetsmarknadsministern att hon är medveten om de varsel som föreligger i Hallstahammars kommun. Det tycker jag är värdefullt. Enligt den statistik jag har fått från länsarbetsnämnden har hittills i år 426 varsel lagts i Hallstahammars kommun. Under 1989 var det 607 inkl. korttidspermitteringar. Som framgår också av svaret har arbetsmarknadsministern funderat litet grand på om Hallstahammar skulle kunna inplaceras i tillfälligt stödområde. Här säger arbetsmarknadsministern nu nej, om jag har uppfattat svaret rätt. Jag för min del tycker att det finns mycket starka skäl till att göra denna inplacering nu. Hallstahammar har varit inplacerad i stödområdet från 1968 till den 1 juli 1990. Jag förmodar att arbetsmarknadsministern och jag är helt överens om att företag och sysselsättning hänger nära samman. Det behövs alltså nya företag till kommunen, både inom tillverkningsindustrin och inom tjänstesektorn. Arbetsmarknadsministern framhåller i sitt svar att regeringen håller en hög beredskap. Då skulle jag vilja ställa ett par frågor: Hur ser regeringens höga beredskap ut? Innebär regeringens höga beredskap att arbetsmarknadsministern för sin del är beredd att verka för att Hallstahammars kommun inplaceras i tillfälligt stödområde, om situationen ytterligare förvärras?
Herr talman! Jag vill understryka att jag inte bara är orolig nu utan har varit det under det nästan år jag har varit arbetsmarknadsminister. Jag vill också understryka att hade regeringen fått dela med sig denna oro till fler partier här i kammaren och fått igenom det krispaket som presenterades i februari i år, hade situationen varit annorlunda på arbetsmarknaden redan i dag. Jag tycker därför att det är synd att den oro som nu kommer till uttryck, många gånger här i kammaren, inte var större i vintras, när åtgärder hade behövt sättas in. Som jag framhållit flera gånger här i kammaren är det dessutom så, att om vi inte kommer till rätta med de grundläggande problemen i vår ekonomi -- om vi inte får ned vår inflation, om vi inte får ned våra kostnadsökningar, om vi inte får till stånd ett stabiliseringsavtal med arbetsmarknadens parter -- försämras läget nästa år. Det är alltså avgörande förutsättningar för om vi skall klara målet om sysselsättningen, såväl i Hallstahammar som i andra delar av landet. Därutöver har jag här liksom tidigare givit uttryck för att vi behöver kunna öka åtgärderna redan under våren. Jag tänker på det förslag som vi har lagt fram i riksdagen om hur arbetsmarknadsverket mer effektivt skall kunna använda de möjligheter man har. Jag vill igen understryka att det är förmågan att få ned framför allt kostnadsutvecklingen som är det avgörande. Jag är inte beredd att nu lämna något annat besked om stödområdesindelningen än det som industriministern har lämnat här i kammaren tidigare i dag.
Herr talman! Vi är helt överens om det sista som statsrådet här sade -- att vi måste hålla kostnadsutvecklingen i schack. Jag vill gärna ge statsrådet det berömmet -- det är väl inte så ofta man får beröm som statsråd? -- att statsrådet verkligen följer arbetsmarknadens utveckling mycket noga. Jag har ställt den här frågan för att göra arbetsmarknadsministern uppmärksam på att läget kan bli mycket allvarligt även i ett län som ligger ganska nära Stockholm. Vi i Västmanland betraktar oss nog i många avseenden som det bortglömda länet. Jag vill bara visa på att vi inte under mycket lång tid -- inte över huvud taget, tror jag -- fått något statligt verk omlokaliserat till länet. Vi behöver bredda vår arbetsmarknad. Hallstahammar har som jag sade tidigare en ensidig arbetsmarknad. Hallstahammar är av typisk bruksortskaraktär. Vi tycker från länet sida att det skulle vara mycket värdefullt om vi kunde få vara med och ta del av någon omlokalisering av statlig verksamhet för att rädda arbetsmarknaden i länet, i regionen, och i synnerhet i Hallstahammars kommun. Kan jag få ett löfte från arbetsmarknadsministern om att arbetsmarknadsministern är beredd att hjälpa till med en sådan uppgift?

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen i Luleå kommun och Norrbottens län. I dagsläget är jag inte beredd att vidta några andra åtgärder än att noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden såväl i Norrbotten som i övriga delar av landet. Arbetslösheten i Norrbottens län uppgick till 3,3 % i oktober månad, vilket innebär att den är ungefär dubbelt så hög som riksgenomsnittet. För att långsiktigt värna sysselsättning och välfärd måste den svenska ekonomins pris och lönekostnadsutveckling brytas. Inflationen måste bekämpas och de strukturella problemen i ekonomin angripas. Produktivitetstillväxten måste stimuleras, sparandet öka och de offentliga utgifternas expansion dämpas. Avgörande för möjligheterna att bekämpa inflationen är att ett stabiliseringsavtal snabbt kommer till stånd. För att varaktigt pressa ned takten i prisstegringarna måste lönebildningen anpassas till den rådande produktivitetsutvecklingen. Ansvaret för ett stabiliseringsavtal vilar på arbetsmarknadens parter. Ett stabiliseringsavtal och sänkt inflation är nödvändiga förutsättningar för att långsiktigt trygga sysselsättningen och motverka hotet om ökad arbetslöshet. Lyckas vi med gemensamma krafter att bekämpa inflationen behöver AMS dystra spådom aldrig slå in. Regeringen kan i nuvarande ekonomiska läge inte motverka en uppgång i arbetslösheten med en generell efterfrågepolitik. Men regeringen håller en hög beredskap för att i tid kunna möta en snabb förändring av läget på arbetsmarknaden såväl i Norrbottens län som i övriga utsatta regioner. Som jag nämnde i mitt svar till Birger Andersson angående situationen i Hallstahammar är det AMS ansvar att fördela resurserna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med hänsyn till behovet i olika delar av landet. Arbetsmarknadsverket kommer liksom tidigare att möta en ökning av arbetslösheten med aktiva åtgärder för att mildra effekterna för de individer som drabbas.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Som socialdemokrat och ledamot av denna kammare är jag naturligtvis helt överens med statsrådet om huvuddelen av svaret, beträffande stabiliseringavtal, sänkt inflation och alla de andra förutsättningar som statsrådet nämnde. Åtgärder i det syftet är till för att långsiktigt trygga sysselsättningen och motverka hotet om en snabbt ökad arbetslöshet. Självfallet instämmer jag i de delarna av svaret. Vad jag är särskilt intresserad av -- det är anledningen till att jag har ställt den här frågan -- är den speciella situation som redan nu råder i Norrbottens län, och framför allt i Luleå kommun. Tre stora statliga företag har nu varslat nära 700 personer om att de har för mycket personal. Det är människor som kommer att bli över på arbetsmarknaden i en relativt liten kommun. Det är mot den bakgrunden jag har ställt frågan. Är det då på det sättet att arbetsmarknadsministern genom sina rader i svaret lovar att särskilt följa den situationen? Det är mycket svårt nu att klara vissa åtgärder. T.ex. är 58,3-pensionärerna inte lika lättillgängliga numera som tidigare. Ochså många andra åtgärder gör det mycket oroande för myndigheter och för kommunens representanter när man nu relativt snabbt skall förbereda sig för en kommande, relativt snabb ökning av arbetslösheten. Är statsrådet mot den bakgrunden beredd att särskilt uppmärksamma den här negativa utvecklingen i Luleå kommun och i
Herr talman! Jag håller ett starkt vakande öga på Norrbottens län, inte bara beroende på Sten-Ove Sundströms fråga utan beroende på hur arbetsmarknadsläget har utvecklats i Norrbotten den senaste tiden. Vi kan nog vara överens om att Norrbottens län under 1980-talet varit ganska framgångsrikt med att bredda sin arbetsmarknad, vilket har betytt att man i dag på sina håll har relativt goda förutsättningar att möta delar av den försämring som nu sker. Men jag är också medveten om att det stora beroendet av den offentliga sektorn i regionen kommer att betyda stora svårigheter. Jag är också medveten om att det finns stora strukturella problem i de näringsgrenar som Norrbotten är så beroende av. Jag nämnde AMS fördelning. Jag vet att Norrbotten redan i den fördelning som i dag görs får nära 8 % av medlen, medan man har litet drygt 3 % av landets befolkning. Jag följer mycket noga utvecklingen i de norra delarna av landet, som i dag hör till de värst drabbade. Jag kan lova att jag speciellt håller ett öga på Norrbottens län och kommer att ta hänsyn till det vid de diskussioner vi har med AMS nu och inför nästa års budgetproposition.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för den kompletteringen av svaret. Visserligen har vår arbetsmarknad förbättrats under senare år, men vi är trots allt mycket beroende av våra basindustrier, vilket tyvärr kan ge den här typen av negativa effekter vid lågkonjunkturer. Det är naturligtvis glädjande att statsrådet nogrant följer situationen -- vi kan minnsann behöva regeringens hjälp om lågkonjunkturen fortsätter att utvecklas i samma takt som hittills.

Herr talman! Innan Sverige beslutar om en så betydande kvothöjning i Internationella valutafonden som det nu är fråga om borde först tydligt ha gjorts klart vad fonden avser att göra med denna höjning. Dessutom borde det ha förts en principiell diskussion om vad IMFs hittillsvarande verksamhet under 80-talet inneburit och vad det kommer att innebära för såväl gamla som nya skulddrabbade länder. Jag skulle vilja resa frågan om ordet ''utlåning'' är rätt ord när man beskriver den verksamhet som IMF medverkat till under 70 och 80-talen. En hel del av de totala lån som IMF och andra medverkat till -- bortåt en tredjedel -- har gått till räntor och amorteringar av gamla lån, alltså inte till investeringar. Genom den omfattande korruptionen i tredje världen och i det internationella banksystemet, har ytterligare en stor del, t.ex. via falska fakturor, hamnat på privatpersoners konton i Schweiz och på andra håll. Det torde vara en del av förklaringen till att personer som Shahen av Iran, Idi Amin, Ferdinand Marcos, Haile Selassie m.fl. skapat sig förmögenheter utomlands. Dessutom har en del av lånen getts till projekt, som om de legat i vårt land, skulle ha lett till åtal eller sparken för ansvariga banktjänstemän. Det är projekt som helt enkelt inte visat sig fungera och inte ger någon avkastning. Det kan t.ex var ett lån till ett kärnkraftverk som byggs, men sedan inte kan användas på grund av att det placerats mitt i ett jordbävningsdrabbat område. Det kan vara bevattningsanläggningar som är felplanerade och inte fungerar osv. Vidare har en del av lånen gått till ren lyxkonsumtion hos den inhemska överklassen, som fortsätter att exploatera sina fattiga landsmän. Andra delar av lånen har gått till överdådiga lyxhotell, autostrador och överdrivna flygplatsanläggningar. Slutligen menar jag också att en del av lånen gått till den omfattande vapeninköpen i tredje världen. I stället för långivning borde man kanske kalla verksamheten för finansiella transaktioner i syfte att berika de redan besuttna. Till verklig investering har bara en liten del av lånen gått. Det skulle inte förvåna mig om den del av lånen som gällt nyttiga investeringar är mindre än en femtedel av den totala låneskulden. Trots det tvingas nu människor i tredje världen vara med och betala tillbaka dessa lån till sista öret. Höjda räntor, dollarkursens uppgång och det faktum att man fått låna till skuldtjänsten har i många fall lett till att skulden har växt av sig själv långt över den ursprungliga skulden, trots att man betalat tillbaka mer än denna ursprungliga skuld. Mexico är ett exempel på detta. Men IMF står på sig och skall ha full betalning, annars riskerar dessa länder att tappa sin rösträtt i fonden. Det är inte att undra på att kritiken mot IMF och Världsbanken har växt kraftigt de senaste åren, inte minst inom non-governmental organizations och nu även inom FN. I våras kom ju också vårt eget SIDA med en mycket kritisk rapport. FNs kommission för Afrika, ECA, kom 1989 med en rapport som var förödande för IMFs s.k. strukturanpassningsprogram i Afrika. ECA visade att de länder som inte drabbats av dessa strukturanpassningsprogram klarat sig bättre! De som drabbats av strukturprogrammen hade en negativ tillväxt medan de med svaga eller inga program faktiskt hade en tillväxt. Självklart är det så att om man stramar åt sjuk och hälsovård, utbildning, livsmedelsförsörjning, bostäder osv., sjunker förr eller senare produktionen på grund av att folk blir apatiska. Är det dessutom så att själva produktionsbasen är smal, tekniken dålig, miljön förstörd, människorna splittrade, infrastrukturen i övrigt svag, umedan tbildade människor har flyttat utomlands, korruption och byråkrati frodas, är förutsättningarna dåliga att lånen skall bli annat än en obetalbar skuldbörda. Det är alltså fundamentala brister i kunskapen om de verkliga villkoren för utlåning som gjort att så mycket gått snett. Den teori som bankens tjänstemän med fundamentalistisk lidelse förlitat sig på är det nyliberala monetaristiska tänkandet. Människornas behov av utveckling för att kunna fungera i ett ekonomiskt system har man glömt av. Det är också därför SIDA säger i sin rapport att kraven på IMFs godkännande av u-ländernas anpassningsprogram som villkor för skuldskrivning bör bortfalla. Vidare säger man att IMFs roll bör omprövas. Man pekar på en möjlighet: fonden borde upphöra med långivning till låginkomstländerna, och Världsbanken borde lösa ut bankens fordringar på IDA-villkor. SIDA säger vidare att det finns goda skäl för att helt enkelt skriva av alla utestående IMF-krediter till låginkomstländerna. Det är lätt att finna liknande källor som riktar skarp kritik mot IMF. Frågan är om nu inte Östeuropa hotar att ramla in i samma skuldfälla som u-länderna och i praktiken ställas under samma förmyndarskap med samma konflikter som följd. Östeuropas skulder är redan ca 170 miljarder dollar. Man måste ställa frågan om också Östeuropa skall börja låna till skuldtjänsten. Vi får hoppas att lånen inte används till vapen. Det är inte heller troligt. Men hur mycket kommer att gå till kapitalflykt och lyxkonsumtion hos en ny överklass? Därom vet vi litet. Vi i vårt parti föreslår inte något utträde ur Internationella valutafonden, men menar att vårt land i nuvarande läge, tills det klarnat hur IMFs politik blir, borde söka alternativa vägar för lånepolitik till Östeuropa och tredje världen. En rad personligheter, FN-organ och stater har presenterat alternativa utvecklingsstrategier. För sådana nya strategier bör Sverige enligt vår mening söka samarbete med de nordiska staterna och EFTA. Alternativa utvecklingsstrategier måste utgå från att basen är människans behov av utveckling i en sund miljö och inte kapitalets behov av tillväxt. Den fundamentalistiska monetarismen måste överges. Om människan ges chansen att utvecklas och miljöproblemen kan hanteras, kommer också den ekonomiska utveckling. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Våra miljöproblem är ju gränsöverskridande, och vi vet att många länder har fantastiskt stora problem med sina miljöfrågor. Vi tycker därför att det är mycket viktigt, när nu Sverige vill förstärka sin andel i IMF, att vi ställer ekologiska krav. Vi har i vår motion sagt att man skall ge denna förstärkning under förutsättning att denna kan användas på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt och även att IMFs en stadgar ändras på ett sådant sätt att de ekologiska frågorna lyfts fram som ett av huvudskälen till att använda dessa kvoter. Man skall även, i samband med att man anslår pengar, göra ekologiska konsekvensanalyser. Vi vet ju fuller väl hur det står till i många länder och med vilken fart som miljön förstörs. I samma takt som miljön förstörs, förstörs även de grundläggande livsbetingelserna för de människor som skulle kunna använda de här pengarna. Vi tycker därför att det är synnerligen beklagligt att utskottsmajoriteten på intet sätt har velat beakta att man faktiskt skulle kunna ställa ekologiska krav på den här verksamheten. Detta är i och för sig ganska sensationellt med tanke på att vi för drygt två år sedan hade en valkampanj med ett stort antal miljöpartier som deltog i debatten. Det visar sig sedan när det kommer till kritan att detta är litet påmålat. Gång på gång struntar man i alla sina olika stolta internationella paroller när det gäller miljöansvar osv. Nu finns det ju ändå ett exempel där man faktiskt skulle kunna föreskriva förutsättningar för vissa medels användning, men inte heller då ställer man upp. Man säger att dessa pengar är av kortfristig karaktär. Man bollar väldigt mycket med vackra ord. Man talar om kortfristighet, och nyligen hade vi en proposition som talade om ekonomin på medellång sikt. Jag trodde i min enfald att det väl var på tio år, men döm om min förvåning när jag fick höra att medellång sikt var två till tre år. Man måste försöka att stabilisera sitt ordval, så att vi verkligen vet vad man menar med kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Kort sikt är för mig möjligen ett till två år, medellång sikt borde åtminstone vara tio år och lång sikt långt bortom tio år. Det skulle faktiskt ge litet stabilitet åt den ekonomisk-politiska debatten i dag om man försökte fastlägga någon sorts rimlighetsgräns för de olika siktigheterna. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har kunnat följa en ekologiskt rimlig linje även i detta fall. Jag är icke förvånad. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Huvuduppgiften för Internationella valutafonden är att bistå de medlemsländer som temporärt hamnar i betalningsbalansproblem. Men, och det är viktigt, det skall inte bara vara konstgjord andning, utan principen är att landet i fråga med hjälp av Internationella valutafondens lån skall kunna motverka en kris och lättare kunna genomföra nödvändiga ekonomiska anpassningar, detta för att få en långsiktig och hållbar tillväxt. Detta har tidigare varit problemet. Dessa pengar kastades, litet slarvigt uttryckt, efter dessa länder när det fanns långivare som hade gott om dem. De användes dock inte på det här sättet för att få en långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt. Därav kommer de problem som Bengt Hurtig berör. För att Valutafonden skall kunna göra de här insatserna behövs det pengar. Detta tillgodoses genom fondens ordinarie resurser, dvs. medlemsländernas insatser. Nu behövs det mer pengar för att klara detta, och därför stöder utskottets majoritet regeringens förslag att vi skall delta i den höjning som nu planeras. Efterfrågan på detta finansiella stöd har blivit större under senare år, och många tecken tyder på att det blir så också de närmaste åren. Valutafonden och dess långivning betyder mycket för att komma till rätta med de internationella skuldproblemen som förvisso är mycket stora. Ibland är de kanske t.o.m. avgörande. För många medlemsländer har de av fonden stödda anpassningsprogrammen varit en förutsättning för att få låna eller få hjälp på annat sätt med skuldreglering från andra kreditgivare. Av de här skälen är det viktigt att Valutafondens permanenta resurser, dvs. insatskapitalet, är så stora att fonden även i fortsättningen kan spela en, kanske inte avgörande men dock viktig roll. Frick, i första hand avsedd att hjälpa länder med akuta betalningsbalansproblem. Därför anser inte utskottsmajoriteten att det är lämpligt med den typ av krav som miljöpartiet för fram som en förutsättning för att stödja kvothöjningen. I övrigt har Carl Frick hållit detta anförande i varje debatt -- det spelar ingen roll om det är Valutafonden, Världsbanken, kompletteringspropositionen eller budgeten som debatteras. Carl Frick håller med vissa utvikningar samma anförande varje gång. Detta har vi ju tidigare diskuterat och bemött varandra om. Det är litet onödigt att köra samma visa en gång till, med all respekt för Carl Frick och hans ihärdighet, som jag utifrån andra utgångspunkter kan förstå. Bengt Hurtig skyllde med stor emfas näst intill världens undergång, alla olyckor som finns, allt missbruk och alla misstag som har gjorts på Internationella valutafonden. Det är väl möjligen att ta i. Argumentationen skulle kanske bli litet mer trovärdig om det fanns mer balans i den. Bengt Hurtig sade också att det nu finns risk för att Östeuropa ramlar in, jag tror att det är ett ordagrannt citat, i samma problem. Det behöver inte Östeuropa alls göra. Om inte länder som vi åtminstone tidigare kallade Östeuropa vill ha stöd från Valutafonden, kommer inte Valutafonden att kasta några pengar efter dem, för att på nytt använda detta slarviga uttryck. Man kanske inte skall skära så väldigt tjocka skivor, eftersom trovärdigheten kanske minskar då. Jag gissar det i varje fall. I propositionen begär regeringen också riksdagens bemyndigande för att få stödja en ändring av Valutafondens stadgar. Det finns nu bara två sanktionsåtgärder mot länder som inte sköter sina åtaganden. Det har dess värre blivit så att det finns ett mindre antal länder, åtta--tio stycken, som inte varit beredda att samarbeta med fonden. Jag har tidigare sagt att de pengar som fonden kan använda i huvudsak är insatskapitalet. För några månader sedan hade 7--8 % av detta insatskapital inte betalats tillbaka som överenskommits. De två sanktionsmöjligheter som jag nyss talade om är dels att avstänga det aktuella landet från att använda fondens allmänna resurser -- en förhållandevis mild åtgärd --, dels att uppmana ett land att lämna organisationen. Som mellanåtgärd föreslås nu att ett land som under lång tid, kanske flera år, inte sköter sina åtaganden och dessutom vägrar diskutera alternativa lösningar med IMF, tillfälligt skall kunna avstängas från att rösta. Det står från svensk sida fullständigt klart att detta inte är något eftersträvansvärt mål. För oss är det självklart att man skall försöka diskutera alternativa lösningar. Men om de länder som lånat pengar och lovat betala tillbaka dem, för att fonden skall kunna använda dem till att stödja andra länder, vägrar att över huvud taget diskutera detta, behöver man kanske en åtgärd till. Här får man en mellanåtgärd och behöver inte ta till storsläggan direkt. Utskottets majoritet tycker att detta är en rimlig mellanåtgärd och tillstyrker således detta förslag. Herr talman! Det är måhända på sin plats med ytterligare några synpunkter för att direkt kommentera några av reservationerna. Centern anser, kort sammanfattat, att vi bör eftersträva en breddning av kompetensen hos våra representanter i Valutafonden, och Sveriges agerande i Valutafonden bör dessutom vägledas, som uttrycker det, av våra biståndspolitiska mål. Sveriges representant i Valutafonden är riksbankschefen, och de nordiska länderna har en gemensam företrädare i fondens direktion. Dessa personer får löpande instruktioner från de nordiska länderna resp. från Sverige, och vår gemensamma representant kan därför framträda som nordisk talesman. I vår beredning deltar inte bara riksbanken utan också finans och utrikesdepartementen, och det blir därför en bredd på de instruktioner som vår gemensamma representant får. Vi tycker faktiskt att det inte finns något skäl att klaga på kompetensen hos våra företrädare. När det gäller de biståndspolitiska målen påstår jag faktiskt att Valutafondens agerande inte står i strid med dessa mål men att fonden, just som en följd av sina speciella uppgifter, i vissa stycken måste ta andra hänsyn än rent biståndspolitiska. Ett skäl till detta är exempelvis att man behöver ha en säkerhet för att pengarna skall komma tillbaka så att man på så sätt skall kunna ge stöd till andra länder. Det är ju de andra länderna som blir lidande om inte pengarna går runt i systemet. Jag vill till sist, för att fördela gracerna, vända mig till vänsterpartiet. Vänsterpartiet anar -- eller kanske t.o.m. påstår -- att IMF står i begrepp att stödja Sydafrika och därmed, outtalat, kanske bryta mot FN-sanktionerna. Bengt Hurtig tog i sitt anförande inte upp detta, men det finns ju en reservation i frågan. Låt mig säga rakt på sak: Sveriges åsikter i denna fråga är väl kända, och de ligger fast. Sydafrika har inte fått några lån under senare år, och fonden har inga fordringar på Sydafrika. Det är heller inte aktuellt att lämna några lån. Herr talman! Jag har, i vissa stycken kanske litet rapsodiskt, berört de viktigaste frågorna i det här betänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och därmed, som en naturlig följd, avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag tror att Arne Kjörnsberg lider av vissa minnesfel; jag har inte hållit detta anförande tidigare i kammaren. Däremot kan jag gå med på att jag har haft anföranden av liknande innebörd, dock ej med samma ordalydelse. Det är intressant att höra vad Arne Kjörnsberg faktiskt säger -- man kan gott ta fasta på vad motståndarna säger. Arne Kjörnsberg säger att det här inte är fråga om konstgjord andning, utan att det skall vara medel för en långsiktig och hållbar tillväxt. Ja, det låter alldeles utmärkt, och det är ju egentigen det vi säger i vår motion och i vår reservation till betänkandet. Om man skall kunna ha en hållbar tillväxt, måste man faktiskt se till att de ekologiska grundförutsättningarna finns kvar, eftersom detta annars är fullständigt uteslutet. På något sätt kan man tycka att socialdemokraterna nu har börjat förstå litet grand vad det i grunden är fråga om. Då borde ju egentligen också utskottets hemställan i betänkandet ha sett litet annorlunda ut, med tanke på det som Arne Kjörnsberg faktiskt sade här i kammaren. Jag hoppas att jag får tillfälle att återkomma till detta -- inte med samma anförande, men kanske med ett anförande med samma innebörd -- och att vi då kanske kan stå på samma sida, så att vi kan få ett beslut som faktiskt långsiktigt går i rätt riktning och inte tvärtom.

Herr talman! När det gäller Sydafrika säger utskottet att någon förändring av lånen inte är att vänta. Man föredrar däremot att inte kommentera det faktum att Center for International Policy i Washington kommit över en rapport om att man inom IMF diskuterar en omprövning av dessa lån. I juni sammanträffade också en IMF-delegation med Dessa möten har starkt kritiserats av FNs avkolonialiseringskommitté. Utskottet föredrar att inte kommentera eller dementera de uppgifterna. Den salva som SIDA i våras riktade mot Världsbanken föranleddes av att man upplever att verksamheten hos IMF och Världsbanken inte är förenlig med de långsiktiga målen för vårt bistånd. Arne Kjörnsberg sade också att jag skjuter över målet och skär för tjocka skivor. Vi kanske skall lyssna på en av de tjänstemän som inte har stått ut med att jobba på Världsbanken, nämligen Michael Irwin, en britt som hoppade av i våras. Han säger: ''Förutom över misslyckandet med att hjälpa de utfattiga människorna i världen är jag också mycket oroad över bankens överdimensionerade byråkrati, slösaktighet, dåliga administration över lag och obefogade arrogans.'' Han har under många år arbetat inom såväl IMF som FNs barnfond, Unicef. Det har också kommit en bok av Davidson Budhoo, som har varit medlem av bankens stab och kommer från Grenada. Han säger att det för tjänstemännen i banken handlar om första klassens resor och att ''nattklubbar ingår när vi jobbar för att ruinera infödingarna i Afrika, Asien och på andra håll''. Flera flotta förmåner är vanliga. De anställda vid Världsbanken och Internationella valutafonden i Washington får varje dag för 5 dollar en subventionerad lunch som annars skulle kosta 30 Den här typen av kritik går alltså att plocka fram från folk som står verksamheten mycket nära. Jag tycker inte, herr talman, att jag har skurit alltför tjocka skivor.
Herr talman!

Utan att därför rikta kritik mot dem som i dag representerar oss i fonden -- det har vi inte någon anledning till -- vill vi från centern ändå påpeka att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vi menar att det finns ett stort behov av att vi från Sveriges sida driver dessa frågor, att vi också bygger under med bättre kompetens och att vi, med de möjligheter vi har, verkligen aktivt arbetar i enlighet med de synpunkter som centern för fram i reservation nr 4. För att göra en markering av att vi ändå fäster stor vikt vid detta, yrkar jag också bifall till reservation nr 4.
Herr talman! När jag sade att Carl Frick höll samma anförande som tidigare, trodde jag att citationstecknen kring samma liksom hördes. Det var naturligtvis innehållet i anförandet jag menade och inte ordalydelsen. Jag menade inte att Carl Frick ur någon pärm uppe på rummet skulle ha slitit fram exakt samma anförande som han höll förra gången. Jag ville bara säga att Carl Fricks argumentation i alla frågor är av samma typ, och det blir därför, i alla fall på sikt, litet meningslöst att diskutera, eftersom vi kan alla argument, både bakoch framlänges. Det sammanträffande som direktionen i IMF hade med bl.a. finansministern i Sydafrika var, Bengt Hurtig, av mycket vanlig karaktär. Fondens direktion har varje år ett sådant sammanträffande med alla fondens medlemsländer, så man skall inte överdriva betydelsen av det. Sveriges linje står i varje fall fast. Vi tillämpar och följer FN-sanktionerna mot Sydafrika. Om alla de exempel på slösaktighet, arrogans, dyra luncher, förstaklassresor med flyg -- Concorde kanske, vad vet jag -- och en överdimensionerad administration som Bengt Hurtig nämner är riktiga, finns det självfallet all anledning att göra någonting åt det. Vi borde väl alla kunna vara överens om att man inte skall ha en administration för dess egen skull. Detta gäller inte bara IMF utan även på andra, kanske mer närliggande, håll. Men det får vi tillfälle att diskutera i andra sammanhang. Naturligtvis är allting inte världsbäst -- Ivar Franzén. Det finns säkert skäl att göra förändringar. Men med förlov sagt: centern hade faktiskt missuppfattat propositionen. Ni hade kommit litet snett från början, men jag berörde inte det tidigare.

Herr talman! Det är kanske inte möjligt att här i kammaren reda ut vem som missförstår och vem som förstår fullt ut. Jag vill nog hävda att vi i centern mycket väl har begripit vad detta innebär. Vi kanske t.o.m. har tittat litet bakom kulisserna, och det har i någon mån satt sin prägel på våra ställningstaganden. Det tror jag är välbetänkt när man skall verka för de långsiktigt hållbara besluten.
Herr talman! Eftersom Ivar Franzén bjuder upp till dans skall jag ställa upp. Jag tycker nästan att det är litet genant både för centern och för mig att tala om att man i centern har skrivit en motion, där man menar att länderna om de inte kan betala det nya insatskapitalet kommer att avstängas från rösträtten. Man har uppfattat propositionen på det sättet, men det är inte alls vad det handlar om. Jag tog tidigare inte upp detta utan lät det glida förbi. Men eftersom Ivar Franzén nu tar upp frågan tillät jag mig att något i marginalen säga att centern kanske har missuppfattat detta. Men det kommer fler tillfällen, och vi kanske då kan ordna upp det hela.
Herr talman! Detta är inte någon missuppfattning från vår sida, Arne Kjörnsberg. Det vi har uttryckt i vår motion är att ett borttagande av rösträtt inte får ske på den grunden att länderna inte har möjlighet att betala, och detta är ett mycket viktigt förtydligande. Det är den synpunkten som vi har framfört, och sedan har man mycket riktigt gjort den tolkningen att en sådan risk inte föreligger. Det var alltså ett mycket viktigt förtydligande som blev följden av vår motion. Det råder inget tvivel om, Arne Kjörnsberg, att det förelåg en risk för en annan tolkning. Vi hoppas nu att utskottet har gjort en gardering som håller.
Herr talman! De orättvisa röstförhållandena är redan ett av de stora problemen med IMF. I av jordens befolkning, har bara 39,6 % av rösterna. Kommer nu u-länderna att berövas sin rösträtt kommer denna snedbalans att förvärras. Denna rösträtt används i många fall på ett sätt som jag anser uppenbart strider mot vår svenska biståndspolitik. Ett exempel på detta är Vietnam. USA använder banken för sin utrikespolitik och går inte med på krav från Sverige och andra länder att hjälpa Vietnam att klara upp sina mellanhavanden med IMF. T.o.m. bankens tjänstemän har ansett att Vietnam har uppfyllt de villkor som IMF har ställt och att man därför borde få möjlighet att reglera sin skuld. Men detta har USA, som har en stark ställning tillsammans med industriländerna, vägrat att gå med på. Detta är ett exempel på hur den orättvisa röststyrkan påverkar utvecklingen.
Herr talman! När det gäller frågan om Vietnam är vi helt överens, Bengt Hurtig. Fondens ledning och Vietnam är, precis som Bengt Hurtig sade, överens om hur man skall klara detta. Sverige och de andra nordiska länderna stödjer fullt ut dessa förslag till lösningar. Här obstruerar, om jag får använda det uttrycket, USA. Sverige försöker tillsammans med våra nordiska grannländer och andra länder att påverka USA. Jag säger oförbehållsamt att vi anser att USA uppträder helt felaktigt. Där har vi inga delade meningar. Det vore skönt om vi i alla fall kunde vara överens om detta.

Herr talman! Vi skall nu diskutera finansutskottets betänkande nr 4. I detta ärende har vi moderater i tre reservationer framfört avvikande meningar. Det gäller statsskuldspolitikens mål, utlandsupplåningen och hushållsupplåningen. Det är ganska marginella ändringar vi föreslår, så jag kan därför hålla en ganska låg profil i talarstolen. När det gäller statsskuldspolitikens övergripande målsättning att minimera kostnaderna för statens upplåning är vi i utskottet eniga. Detta överensstämmer med den linje som vi moderater länge har drivit. Men vi moderater menar att det inte ankommer på riksgäldskontoret att lägga upp statsupplåningen på ett sådant sätt att hushållens sparande särskilt stimuleras. Den målsättningen menar vi skall uppnås med andra medel inom den ekonomiska politiken, framför allt genom en sänkning av skattetrycket. Vi moderater hävdar också att samordningen med penningpolitiken i allt väsentligt skall ske via marknaden. Vi har en utförlig motivering på denna punkt i reservation nr 1. I frågan om upplåningen av utländsk valuta är utskottet, bortsett från vänsterpartiet, överens om att staten även i fortsättningen bör avstå från att nettolåna i utländsk valuta. Men vi moderater finner det däremot inte rimligt att riksgäldskontoret i tider av växande underskott i bytesbalansen skall vid valutainflöde som följer av ett högt ränteläge tvingas betala av på statens utlandsskuld. Vi menar att ett sådant agerande skulle medföra höjda upplåningskostnader för staten samtidigt som enskilda förmedlare av lån skulle tjäna pengar. Jag hänvisar i denna fråga till reservation nr 3 i betänkandet. Vi menar där att riksbanken och riksgäldskontoret bör söka andra vägar att parera ett valutainflöde som beror på en hög räntenivå. Så till frågan om hushållsupplåningen. Vi anser att regeringens motiv för en direktupplåning hos hushållen är vaga. Vi menar att om målet för statsupplåningen skall vara kostnadseffektivitet, skall hushållens bidrag till statsupplåningen administreras av befintliga kreditinstitut. Att bibehålla den av regeringen förordade hushållsupplåningen är vi emot, och vi menar att den bör avvecklas. Betydande rationaliseringar och besparingar kan då göras inom riksgäldskontoret. Dessa synpunkter har vi framfört i reservation nr 5. Allra sist ett par ord om det till betänkandet fogade särskilda yttrandet. Vi borgerliga ledamöter i utskottet står fast vid att de konkurrensutsatta delarna i affärsverken bör ombildas till aktiebolag och privatiseras. I och med ett sådant agerande löses deras finansieringsproblem på ett naturligt sätt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 5.

Herr talman! Detta betänkande handlar, som tidigare nämnts, om statens upplåning och hur man skall finansiera sådan statlig verksamhet som inte finansieras via budgeten, och det berör också de statliga kreditgarantierna. Folkpartiet liberalerna är överens med majoriteten i utskottet om att det viktigaste målet för statsskuldspolitiken är kostnadsminimering. Vi har också samma uppfattning i vad gäller behovet av samråd mellan riksgäldskontoret och riksbanken i fråga om effekterna av penningpolitiken. Vi tycker att det är viktigt att detta mål är det enda mål som gäller för statsskuldspolitiken, dvs. att staten skall låna så billigt som möjligt. Detta skulle vi alla ha stor glädje av. I reservation 2 har vi opponerat oss mot att det föreligger en liten målkonflikt i utskottsmajoritetens texter. Där skrivs det nämligen fortfarande, om än i försiktigare ordalag än tidigare, om stimulans av hushållssparandet. Det hade varit mycket enkelt att undvika denna målkonflikt. Man skulle ha kunnat stryka två små ord i majoritetens texter. Det står t.ex. ''i regel''. Hade man tagit bort ''i regel'' hade det enda mål som funnits kvar för statsskuldspolitiken varit just detta att minimera kostnaderna. Det är synd att det inte blivit så. Vi har därför känt oss tvungna att reservera oss på denna punkt och markera att det inte får finnas någon konflikt eller något annat mål än just kostnadsminimering. Det där har vi tagit upp i ytterligare en reservation. Även om man inte bör ha som mål att stimulera hushållssparandet med hjälp av just statsskuldspolitiken -- hushållssparandet är angeläget, men det skall ske på annat sätt -- är det viktigt att riksgäldskontoret kan låna på hushållsmarknaden. Detta bör då självfallet ske i sådana former och med sådana villkor att just målet om kostnadsminimering uppfylls. Enligt vår åsikt hade det varit naturligt att även utskottsmajoriteten hade markerat att villkoren och formerna för upplåning på hushållsmarknaden skall överensstämma med vad som gäller för vanliga kreditinstitut. Annars finns det en viss risk för snedvridning av konkurrenssituationen, vilket vi anser vara olyckligt. Slutligen har vi känt oss tvungna att markera en viss oro för att riksgäldskontoret enligt majoritetens uppfattning tycks anses behöva bygga upp något slags företagsekonomisk kompetens för bedömning av inhemska kreditgarantier. Vi menar att denna kompetens finns rikligt företrädd inom andra delar av kreditmarknaden, varför det är onödigt att också riksgäldskontoret skall lägga ned resurser på detta. En markering från vår sida återfinns i den sista reservationen, reservation 7. Vad beträffar det särskilda yttrandet kan jag helt instämma i vad Filip Fridolfsson sade. För att spara litet tid för kammaren skall jag nöja mig med att yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Det har kommit på min lott att yrka bifall till reservation 4. Vår uppfattning beträffande upplåningen i utländsk valuta är den att upplåningen bör vara mycket mer flexibel. Den utlandslånenorm som nu föreslås, eller som i praktiken tillämpas i dag, är enligt vår åsikt alltför rigid. Vi måste kunna minimera kostnaderna för våra lån och då måste man också kunna låna utländsk valuta. Genom att öka vår nettoupplåning i utländsk valuta skulle vi faktiskt kunna reducera kostnaderna för statsskulden. Detta är en möjlighet som vi måste ha, och därför menar vi alltså att det måste finnas en större flexibilitet och inte en fastlåst norm. Vi vet dock att andra gör stora vinster med det nuvarande systemet. Svenska kapitalintressen lånar utländsk valuta för att sedan använda kapitalet för utlåning till svenska staten. Följden blir naturligtvis att det är skattebetalarna som får betala, medan kapitalintressena tar vinsten. Vad skriver nu utskottet med anledning av förslaget att öka nettoupplåningen i utländsk valuta och inte ha en sådan oerhört fast norm? Jo, man medger att det naturligtvis engångsvis är en bra sak, man kan ordna det hela litet bättre. Men sedan skriver utskottet: ''Med ett sådant förfarande köper man sig endast en dyrbar frist som i ett längre tidsperspektiv framtvingar en än kraftigare ekonomisk åtstramning.'' Man kan fundera över vilken tilltro utskottsmajoriteten egentligen har till sin egen ekonomiska politik. Resonemanget innebär ju att vi inte skulle kunna hantera en lägre ränta i det här landet utan vara tvungna att i alla situationer ha den höga räntenivån. Det är egentligen vad utskottet skriver som svar på vårt förslag. Här är vi fast. Utskottets förslag kanske överensstämmer med vad riksbankschefen anser, eftersom denne hela tiden vill ha ett högt ränteläge i vårt land. För vår del ser vi ingen som helst anledning att ha en norm som ständigt håller statens utgiftstryck låst i ett så högt läge. Detta blir ju följden om normen får finnas kvar. Härmed ber jag att få yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Den 1 juli 1989 övertog regeringen huvudmannaskapet för riksgäldskontoret. Inför övergången fick en utredning i uppdrag att se över kontorets framtida organisation och arbetsuppgifter. Vi har här i riksdagen redan tidigare behandlat vissa delförslag som utredningen har fört fram. Den nu aktuella propositionen bygger på riksgäldskommitténs slutbetänkande och behandlar riksgäldskontorets framtida verksamhet på ett mera övergripande plan. I propositionen föreslås riktlinjer för statsskuldspolitiken samt statens upplåning i utländsk valuta och i hushållssektorn. Förslagen omfattar också frågor med anknytning till den statliga kreditgarantigivningen och affärsverkens lånefinansiering samt riksgäldskontorets roll i detta sammanhang, liksom kontorets uppgifter beträffande den statliga betalningsverksamheten. Förslagen innebär att riksgäldskontorets roll inom den statliga finansförvaltningen stärks och definieras tydligare. Tre motioner har väckts med anledning av propositionen. Ser man till de synpunkter som framförs i motionerna, kan man konstatera att anslutningen till propositionens förslag är stor och att flertalet av de erinringar som görs närmast kan sägas vara mindre randanmärkningar, vilket också framhållits av företrädare för moderaterna och folkpartiet. De kraftigaste invändningarna riktas mot vad som sägs i propositionen om den statliga utlandsupplåningen och den s.k. utlandslånenormen som har tillämpats sedan mitten av 1980-talet. Med den precisering som gjordes efter det att valutaregleringen avvecklades den 1 juli förra året är dess innebörd numera att staten inte skall nettolåna utländsk valuta för att finansiera statens budgetunderskott eller för att förvalta statsskulden. Så långt godtas normen av alla partier utom vänsterpartiet som vill att riksgäldskontoret skall ha möjligheter att bedriva utlandsupplåning. Enligt vänsterpartiet skulle riksgäldskontoret med en sådan möjlighet kunna minimera kostnaderna för statsskulden med ca 10 miljarder kronor. Det kan vara riktigt att vi övergångsvis skulle kunna göra vinster. Men det är att märka att det skulle bli högst tillfälliga fördelar som snabbt får motsatta effekter, vilket också har understrukits av utskottsmajoriteten. När jag hörde Lars-Ove Hagbergs redovisning blev jag litet förvånad. I en del sammanhang visar han ju stora kunskaper om det internationella kapitalets makt och dess sätt att agera. Men att här förorda att vi i större omfattning borde finansiera statsskulden via utländsk upplåning är något förvånande, men det kan kanske ha blivit nya överväganden efter de senaste förändringarna i olika sammanhang. Detta, herr talman, är bakgrunden till att normen med åren blivit något av en tvingande restriktion i statsskuldspolitiken. Det hindrar inte riksbanken och riksgälden från att kortfristigt ta upp sådana lån i utländsk valuta som behövs för att parera snabba förändringar i valutaflödena. Utlandslånenormen innebär också att statens utlandslåneskuld skall amorteras ned för att balansera sådana mer omfattande valutaflöden som kan uppkomma när riksbanken av inhemska skäl anser det nödvändigt att ha ett högt ränteläge. Detta förhållande ifrågasätts inte bara av vänsterpartiet utan också av moderata samlingspartiet. När det gäller hushållsupplåning för moderaternas fram sitt upprepade krav på att riksgäldens direkta upplåning hos hushållen skall avskaffas och att man i stället skall kanalisera hushållsupplåningen via avkastningsfonder i banker. Folkpartiet vill på sikt avskaffa allemanssparandet och oroar sig också för den konflikt som kan uppkomma om riksgälden har som mål för sin verksamhet att stimulera hushållens sparande. En sådan målkonflikt torde inte behöva uppkomma, detta med hänvisning till vad som anförs i propositionen, nämligen att riksgäldskontoret framdeles i regel bör eftersträva det allmänt sparstimulerande målet endast i den mån det inte står i konflikt med det övergripande målet om kostnadsminimering. På denna punkt delar utskottet den mening som framförs i propositionen.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

Herr talman! Jag vill göra två korta kommentarer när det gäller det internationella kapitalet. Även det svenska är väl sammanflätat med och ingående i detta kapital i dag och helt beroende av det. Om det svenska kapitalet lånar från det utländska kapitalet och sedan lånar ut det till staten, så lär det väl i det läget inte vara någon större gradskillnad när det gäller beroendet utomlands. Frågan gäller om vi skall gå den här vägen i stället för att ha en konstlat hög ränta genom att budgetunderskottet och statsskulden finansieras genom denna norm. Det handlar alltså om huruvida vi snabbt skall amortera bort detta eller inte. Jag tror att socialdemokratin har en övertro på att man genom ett högt ränteläge i Sverige skulle kunna fixa detta, alltså att man skulle kunna strama åt genom penningpolitiken i stället för att vidta de åtgärder som är nödvändiga i den svenska ekonomin. Om man har denna norm undrar jag vad som händer vid ingången av en lågkonjunktur. Är det då bra för svensk ekonomi med ett konstlat högt ränteläge? Det borde ju då egentligen vara ett lågt ränteläge.
Herr talman! Eftersom Arne Andersson nämnde allemanssparandet och vår uppfattning i fråga om detta vill jag gärna komplettera med några synpunkter. Allemanssparandet har ställt till en icke obetydlig mängd trassel när det gäller riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Och eftersom det viktiga i det här ärendet är statsskuldspolitiken, vilken också är målet för riksgäldskontorets verksamhet, menar vi att det finns skäl att på sikt ompröva allemanssparandets existens. Det följer av det mål som jag anförde, nämligen att staten skall låna så billigt som möjligt. Och man skall inte blanda ihop olika mål och uppgifter i riksgäldskontorets verksamhet. En helt annan sak är att folkpartiet i många sammanhang har fört fram, och då i ganska uppenbar konflikt med socialdemokraterna, hur angeläget det är att stimulera hushållssparandet via generella sparstimulerande åtgärder. Som Arne Andersson säkert vet kommer det att ske en betydande stimulans via skattereformen. Men vår uppfattning är att detta inte är tillräckligt utan att det krävs ytterligare insatser. Men stimulans av hushållssparandet är faktiskt icke en uppgift som skall blandas ihop med riksgäldskontorets verksamhet att sköta den statliga skuldpolitiken på effektivaste möjliga sätt.
Herr talman! Jag skall inte återupprepa de argument som jag framförde i talarstolen när det gäller amortering av utlandslånen vid ett valutainflöde som följer av ett högt ränteläge. Jag vill bara säga till Arne Andersson i Gamleby att LO, som förmodligen står Arne Andersson nära, tycker som vi, nämligen att konsekvenserna skulle bli en avsevärd höjning av statens upplåningskostnader, samtidigt som andra skulle göra stora vinster på grund av den ränteskillnad som finns. Jag förmodar att Arne Andersson måste tillstå att vi, från Arne Anderssons synpunkt, är i gott sällskap, eftersom LO tycker som vi.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg talade om det konstlade höga ränteläget. Han vet mycket väl att det inte är konstlat utan nödvändigt på grund av valutapolitiken och penningpolitiken i allmänhet och den allmänna ekonomiska situationen och de internationella förhållandena. Det finns väl ingen som skulle behålla räntorna på dessa höga nivåer om inte en rad faktorer nödvändiggjorde det. Meningen med det här, precis som en rad andra förslag från regeringen, är ju att minimera de samlade kostnaderna för statens upplåning. Och detta måste stå i samklang med övriga ekonomiskpolitiska åtgärder, inte minst på det penningpolitiska området. Beträffande Anne Wibbles synpunkt när det gäller allemanssparandet vill jag säga följande. I en utveckling på det ekonomiska området i vårt eget land och runt omkring oss kan det ju hända att även allemanssparandet måste komma att omprövas, även om det nu inte sker i dessa sammanhang. Filip Fridolfsson sade att LO tycker som moderaterna. Men det är inte säkert att LOs synpunkter är de allra bästa av det skälet att de för en gångs skull överensstämmer med en synpunkt som moderaterna anfört.

Herr talman! Vi befinner oss mittemellan domssöndagen och första advent, i slutet på ett kyrkoår och i början av ett annat. Den här frågan bör kanske sättas in i detta sammanhang. Kyrkans verksamhet löper från första advent till domssöndagen år efter år, århundraden igenom. De relationer som är huvudfrågan i detta betänkande har vi haft i drygt 400 år, litet beroende på hur vi räknar. Om vi räknar från Uppsala mötes beslut har vi haft dem under 397 år, och om vi räknar från Västerås riksdag har vi haft dem under 463 år. Redan den långa perioden på 1500-talet, innan man fann en författningsmässigt rimlig konstruktion av relationerna mellan kyrka och stat, är ett memento för oss som är inblandade i den här frågan. Frågan om kyrka och stat handlar ju också om samhället, om staten skall ha någon relation till kyrkan, något intresse för kyrkan och något engagemang i kyrkan. Det handlar också om i vad mån kyrkan ser ett samarbete med staten som ett värde och kanske också något som ger styrka. Fram till 1860 var vi alla medlemmar i svenska kyrkan, vare sig vi ville det eller inte, tvångsvis. När dissenterlagen kom 1860 gavs möjlighet för dem som ville att gå ur kyrkan och gå till ett visst givet frikyrkosamfund. Den perioden som kom därefter är egentligen den viktigaste av alla perioder när man diskuterar kyrka och stat, nämligen den sekulariseringsperiod då fattigvård och skola fördes över från kyrkan till samhället. Jag har under de senaste 35 åren mer eller mindre aktivt deltagit i debatter om kyrkans relationer till staten. Jag har följt alla utredningar och alla de opinioner som har kommit fram i olika lägen. Det som är ett problem för oss som beslutsfattare i Sveriges riksdag är att opinionen är mycket splittrad, även efter 40 års utredningsarbete. Jag som lever i kyrkan vet att opinionen i kyrkan är splittrad. Det finns de som hängivet arbetar för att kyrkan skall bli friare eller helt fri. Det finns andra som lika hängivet arbetar för att vi skall behålla ett etablerat samarbete för kyrkans skull och för samhällets skull. Som riksdagsledamöterna vet hör jag till den senare kategorin. Jag ser ett starkt värde i ett samspel mellan kyrkan och staten. Eftersom opinionen är delad har den ena utredningen efter den andra havererat. Man har kommit med förslag som i olika strukturer har inneburit en förändring av relationerna. Men den opinion som har varit den avgörande, nämligen församlingsopinionen, har sagt nej även om opinionen har varit splittrad. Det är, herr talman, fortfarande läget. Det har lett till att två av riksdagens partier, nämligen moderaterna och socialdemokraterna, nu icke föreslår någon åtgärd, medan fyra partier föreslår att man skall gå i den ena eller den andra riktningen. Vi har från moderaterna fört fram vår markering i ett särskilt yttrande. Vi har inte funnit någon som helst anledning att reservera oss. Som alla vet är också vi splittrade, med just nu kanske en majoritet för att man skall skapa en friare ställning. Vi menar att de två utredningar som nu arbetar är helt avgörande för framtida ställningstaganden. Den ena utredningen har beslutats under kyrkomötets sammanträde här i riksdagenens plenisal. Då sade vi att vi bör utreda kyrkans ekonomiska förhållanden vid bevarad relation resp. vid eventuell skilsmässa. Den utredningen håller Carl Axel Petri på med, och den kommer under nästa år. Den får, som vi ser det, en helt avgörande betydelse. Då får vi ett beslutsunderlag som gör det möjligt att väga in den ena handlingsvägen mot den andra. När det gäller den andra utredningen är det mera oklart när ställningstaganden kan komma. Det är den som kyrkan själv arbetar med och som handlar om dop och kyrkotillhörighet, alltså en eventuell koppling mellan sakramentet dopet och medlemskap i svenska kyrkan. Vi hänvisar i vårt särskilda yttrande till dessa två utredningar. Det gör också utskottet, och det gör utskottet alldeles rätt i. Man skall nog bestämt avvakta dessa två utredningar innan man bestämmer sig för det som tre av partierna vill, nämligen att direkt inleda en skilsmässoprocess. Jag nöjer mig när det gäller denna fråga, herr talman, med att hänvisa till vårt särskilda yttrande. Sedan vill jag mycket kort ange en synpunkt på det som i det tryckta betänkandet är reservation 6 men i det utdelade rättelsebladet reservation 5. Det handlar om kyrkofonden. Jag yrkar bifall till reservation 5. Kyrkofondens konstruktion har vi diskuterat många gånger här. Dess uppbyggnad är mycket komplicerad. Men jag hävdar här från riksdagens talarstol att det är kyrkans pengar, i huvudsak genererade av kyrkans insatser. Då har vi i konsekvens härmed tyckt att det är rimligt att kyrkan också har inflytande över denna kyrkofond. Här handlar det egentligen, herr talman, om vem som skall ha majoritet. Vi har i reservation 5 sagt att det är rimligt att kyrkan har majoritet i kyrkofonden. Som sagt yrkar jag därför bifall till reservation 5.

Herr talman! Det är folkpartiet liberalernas mening att varje trossamfund bör stå fritt från staten. Vi har därför under alla år varit pådrivande i religionsfrihetsfrågor. Vi medverkade aktivt vid tillkomsten av religionsfrihetslagen 1951, i utredningarna 1958 och 1978 om stat--kyrkafrågan, likaså vid beslutet om de fortsatta samtalen mellan staten och kyrkan i mitten av 1970-talet. Dessa samtal resulterade i ett förslag om nya relationer mellan staten och svenska kyrkan. Det presenterades för 1979 års allmänna kyrkomöte av den dåvarande folkpartiregeringen. Tyvärr avvisade kyrkomötet förslaget till uppgörelse. Därmed stod det klart att det inte under de närmaste åren skulle vara möjligt att få ett beslut till stånd. I det läget valde vi att arbeta för en frigörelse för svenska kyrkan genom successiva reformer. Ett antal beslut har fattats i den riktningen. Utifrån den principiella syn som folkpartiet företräder är det angeläget att både staten och svenska kyrkan klargör vilken avsikt man har med svenska kyrkans relationer till staten i framtiden. Den religösa situationen i vårt land har under de senaste åren förändrats på ett markant sätt. Sedan länge tillhör en betydande del av vårt lands invånare något av de frikyrkliga samfunden. Genom de senaste årtiondenas invandring har därutöver kyrkor med fast kyrkostruktur och folkkyrkotradition, som ställer bestämda krav på respekt från det nya värdlandets sida, kommit att bli representerade i Sverige i en tidigare oanad omfattning. Svenska kyrkans lagfästa ställning innebär i den här situationen i ännu högre grad än vad hittills har varit fallet en orimlighet. Skall vi som nation leva upp till våra ideal i fråga om praktiskt fungerande religionsfrihet för samtliga invånare i landet ställer det också krav på att svenska kyrkans ställning förändras. Svenska kyrkan har manifesterats i former som växlat efter historiska situationer. I dagens pluralistiska samhälle menar många inom svenska kyrkan att samfundet bäst uttrycker vad Kristi kyrka är genom att stå fritt gentemot statsmakten. Enligt vår mening bör det bli tydligare för alla att svenska kyrkan är något annat än en samhällsfunktion eller en offentlig myndighet. Svenska kyrkan måste själv få finna den form i vilken samfundet bäst anses kunna fullgöra sin uppgift. Många aktiva inom svenska kyrkan menar att kyrkan måste bli fri från statligt inflytande för att bättre kunna hjälpa människor med att tolka de stora livsfrågorna, uttrycka sin tro och gestalta sina liv som kristna. Av omtanke om svenska kyrkans möjlighet att fylla denna funktion vill vi uttala som vår mening att oavsett hur det fortsatta reformarbetet genomförs skall svenska kyrkan garanteras goda möjligheter att också i fortsättningen fungera som en öppen folkkyrka och kunna bedriva sin verksamhet över hela landet. Genomförandet av reformer bör därför ske i den takt och på sådant sätt att svenska kyrkans egen åsikt om övergången respekteras. Utöver de förändringar i relationerna mellan stat och kyrka som redan har beslutats krävs ytterligare ett antal delreformer för att slutmålet skall kunna nås. Svenska kyrkan bör själv få bestämma över sin organisation. Svenska kyrkan bör som trossamfund få fri och självständig befogenhet att tillsätta biskopar, domprostar och övriga prästtjänster, som i dag tillsätts av staten. I fråga om begravningsväsendet skall också beslut fattas. Den kyrkliga egendomen bör förbli svenska kyrkans egendom. Målet bör vara att åstadkomma en lösning som tryggar egendomens bestånd för avsett ändamål, slå vakt om kulturhistoriska värden och medge att kyrkans förmögenhet utnyttjas rationellt. Det ligger i svenska kyrkans eget intresse att snarast ta ställning till på vilket sätt och i vilken takt som kyrkan skall ta eget ansvar för sin ekonomiska situation. Ett första steg togs med tillsättandet av den utredning som Carl Axel Petri står för. Det sägs i direktiven att arbetet skall vara slutfört före utgången av 1991.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 Folkpartiet har också väckt en motion som handlar om medlemskapsreglerna. Vi anser att det borde vara självklart i en demokrati att det krävs en viljeyttring för att bli medlem i ett trossamfund. Så är det faktiskt inte i dag. Justitieombudsmannen har påtalat att utländska medlemmar som tillhör ett evangeliskt-lutherskt samfund automatiskt blir medlemmar i svenska kyrkan när de blir svenska medborgare. JO hänvisar till de propåer som har kommit till invandrarverkets medlemskapsbyrå om synpunkter på detta. Den övergångsbestämmelse som riksdagen tvingades införa för 13 år sedan håller på att permanentas. Det strider mot naturen hos en övergångsbestämmelse. Vi anser inte att man i det här fallet kan avvakta svenska kyrkans utredning i frågan. Svenska kyrkan har arbetat med det detta i sju år, och det är orimligt. Det är också orimligt att religionsfriheten inte fungerar i vårt land. Därför bör regeringen snarast lägga fram ett förslag för riksdagen som korrigerar dessa förhållanden, alldeles speciellt som justitieombudsmannen har gjort klara påpekanden. Herr talman! Jag står självfallet bakom reservation 5, men jag avstår i det här läget från att yrka bifall.

Herr talman! Den öppna folkkyrkan är starkt förankrad i vårt land, och vi i centern anser att riksdagen borde kunna bekräfta detta med ett uttalande av det slag som vi föreslår. Den kraft och säkerhet som ligger i sambandet kyrka--samhälle gör svenska kyrkan unik. I alla delar av landet kan den samla människor oberoende av ekonomiska, sociala eller andra förutsättningar till andakt och gudstjänst, till barnoch ungdomsverksamhet, till social verksamhet genom diakonalt arbete, och kyrkan kan ta sig an personer i kris och i samband med katastrofer. Det är detta vi slår vakt om från centerpartiets sida, och vi menar att riksdagen bör uttala att sambandet kyrka--stat bör bestå. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 2 i konstitutionsutskottets betänkande nr 9. Med hänsyn till att en rad förslag inom den närmaste tiden kommer att föreläggas riksdagen och kyrkomötet kommer jag inte i detta anförande att göra någon längre genomgång av de olika kyrkliga frågorna. Jag konstaterar bara att en ny våg av utredningar sköljer över kyrkan, i stället för att den skall kunna få arbeta enligt de förutsättningar som gavs i och med att den nya församlingslagen och den nya regionala organisationen trädde den i kraft. Det arbete som har bedrivits i regeringskansliet med förslag till en ny kyrkolag som skall ersätta 1686 års kyrkolag kommer snart att redovisas. Kyrkomötet kommer att behandla ärendet till hösten och så småningom kommer det till riksdagens bord. Det kommer också förslag om bekräftelse av detta i grundlagen. Här kommer frågor om den kyrkliga egendomen, ekonomin och organisationen i övrigt, medlemskapsregler samt, lagen om svenska kyrkan som trossamfund att tas upp. Vi får återkomma till detta. Jag noterar att den frihet som Ylva Annerstedt talade om omgärdades av ett omfattande regelkomplex, som kanske radar upp fler inskränkningar, restriktioner och detaljstyrningar av svenska kyrkan än vi har i dag. Jag skall inte heller orda närmare om medlemskapsreglerna. Dessa återkommer senare. Vi har avfärdat motionerna om att de icke står i överensstämmelse med grundlagen. Vi har regler i grundlagen om medlemskap och vi har regler i religionsfrihetslagstiftningen. 6 om kyrkofondens styrelse vill jag, i motsats till Göran Åstrand, säga att det är fråga om kyrkokommunernas pengar. Kyrkans medel är mer mångfasetterade än de som hanteras av kyrkofonden. De motiv som anfördes när kyrkomötet gavs möjligheter att välja ledamöter i kyrkofondens styrelse tycker jag fortfarande är bärande. Det var då fråga om att staten genom statsbidrag bidrog till kyrkofonden. Efter överläggningar som skall förevara denna vecka riskerar väl alla statsbidrag att ryka för kyrkans vidkommande. Däremot finns det andra motivet kvar. Som jag hänvisade till finns bestämmelser om de kyrkokommunala pengarna i församlingslagen, lagen om den kyrkliga egendomen och reglerna om den kyrkokommunala skatteutjämningen. För vår del motiverar detta att vi behåller denna ordning. Till yttermera visso har en utredning inom kyrkofonden lagt fram vissa förslag beträffande den kyrkliga egendomen. Det har jag tagit upp i den motion som jag tillsammans med andra har skrivit. Den utredningen går nu på remiss. Med det förslaget kommer förändringar att vidtas. Om det kan leda till en ändrad syn på kyrkofondens styrelses sammansättning återkommer vi till detta vid det tillfället. Jag ber, herr talman, att i övrigt få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har svårt att förstå vad det var för extra regler som Bengt Kindbom ville tillskriva mig. Det jag sade var att vi i folkpartiet liberalerna anser att svenska kyrkan själv bör bestämma över sin organisation, att svenska kyrkan som trossamfund själv bör få tillsätta biskopar, domproster och andra prästtjänster. Dessutom uttalar vi att den kyrkliga egendomen bör förbli svenska kyrkans egendom. Jag tycker faktiskt inte att det är några regler som man kan ha någonting emot. Det är vårt uttalande om de fortsatta relationerna, som vi anser bör omfatta de här sakerna. Att jag sedan hävdar att religionsfrihetsparagrafen i grundlagen bör gälla, tycker jag är ett självklart liberalt krav som flera borde kunna ställa upp på.
Herr talman! Jag noterar att Ylva Annerstedt nu tog med delar av det hon räknade upp i åtgärdskatalogen. Där var frågor om den kyrkliga egendomen i övrigt, kyrkobyggnader, kulturhistoria samt möjligheterna att driva verksamhet över hela landet, vilket det kommer att saknas garantier för om det inte sker någon reglering av dessa frågor. Det var detta jag betraktade som en rad detaljregler som vi i dag inte har i svenska kyrkan, men som jag förmodar kommer till i stället.